Fru talman! I det betänkande från jordbruksutskottet som vi nu har att behandla har ett antal motioner tagits upp som rör djurförsök och satsningar på alternativa metoder för att onödiggöra djurförsök. Utskottsmajoriteten säger att vi är ganska duktiga på att skapa förutsättningar för andra metoder, dvs. för sådant som inte gäller försök med djur. Men om vi hade varit så duktiga, skulle det ju inte ha varit nödvändigt att väcka de motioner som nu finns och som har behandlats i utskottet. Vi reservanter har en något avvikande uppfattning. Det är nog gott och väl att det sägs att vi skall satsa på alternativa metoder och att det är bra med sådana. Men vi måste ha en klar målsättning, som leder till att antalet djurförsök radikalt minskar -- ja, egentligen till att djurförsöken upphör. Om vi verkligen menar något med talet om andra metoder än användningen av djur vid tester och försök, måste vi mycket kraftfullt arbeta dels på att utveckla de olika metoderna, dels på att få en forskning kring dessa saker. Dessutom måste vi ha ett system för testning av de olika metoderna, så att vi vet att de verkligen håller måttet. Om vi skulle gå ifrån djurförsöken och börja med alternativ utan att ha klarat ut funktionen tillräckligt väl, skulle vi kunna hamna i ett mycket besvärligt läge. Det är därför som vi i våra reservationer kräver större resurser och en mera helhjärtad satsning på alternativen. Det är alltså vad våra reservationer nr 3 och nr 6 i det aktuella betänkandet handlar om. I och med den nya djurskyddslagen ändrades det sätt på vilket djurförsöken behandlats. Tidigare bestämde ju de etiska nämnderna om huruvida ett djurförsök skulle få komma till stånd eller inte. Men hälsoskyddsnämnderna hade att avgöra om det förelåg risk ett för lidande för djuren som inte var acceptabelt. När den nya djurskyddslagen antogs skrevs det in i denna att det i de etiska nämndernas bedömning av försökens relevans -- det handlade också om huruvida dessa försök skulle få komma till stånd -- skulle ingå en text om att plåga av djuren som var oacceptabel inte fick förekomma. Redan i det läget motsatte vi oss en sådan förändring. Vi ansåg då, och vi anser fortfarande, att det är riktigt att de myndigheter som har att se till djurhälsan också får ett ord med i laget. Vi återkommer alltså till årets riksmöte med motioner om den saken. Vi har också en reservation i detta betänkande. Vi säger att vi anser att den gamla ordningen skall återställas i detta avseende, så att hälsovårdsnämnderna har en möjlighet att vara med vid bedömningen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 8. Övriga reservationer yrkar jag inte bifall till just nu. Det innebär dock inte att vi inte stödjer dem. Vi kommer tvärtom att fortsätta att slåss för bättre möjligheter när det gäller alternativen och satsningen på ett framtagande av alternativ till djurförsök samt för att ett program för detta kommer till stånd.

Herr talman! För ungefär en vecka sedan hade vi tillfälle att här i kammaren diskutera ett annat betänkande från jordbruksutskottet, som handlade om djurskydd. Även om det rådde delade meningar om hur pass stora effekter den nya djurskyddslagen i verkligheten har, noterades en stor enighet om att den nya djurskyddslagen var mycket bra. Det är bra att den har kommit till, och det är bra att den har det uttalade syftet att våra husdjur skall beredas tillfälle att leva i enlighet med sina naturliga livsbetingelser i så hög grad som möjligt. Men när vi i dag skall diskutera en annan typ av djurhållning, ett annat sätt på vilket människan förhåller sig till djur -- det handlar då om djurförsök -- blir det ganska uppenbart att det inte är så helt och fullt med den ambition som kommer till uttryck i den nya djurskyddslagstiftningen. När det gäller djurförsök är det ju mycket tydligt att vad människan gör är att hon tar andra levande varelser i anspråk i syfte att på dem testa kemikalier av olika slag för att se om kemikalierna kan vara farliga för människor. Jag tror att man kan förhålla sig till principen beträffande djurförsök på två sätt. Enligt en uppfattning är det en självklar rättighet för människan, därför att människan är den högst utvecklade varelsen. Människan står över alla andra levande varelser, och hon har den självklara rätten att använda andra levande varelser i sin tjänst -- oavsett effekterna för de andra levande varelserna. Jag tror att det är det traditionella sätt på vilket vi har förhållit oss till djurförsök. Det är på det sättet som vi har kommit att över huvud taget använda djur för att testa mediciner och kemikalier. Men en annan syn utvecklas också, som jag tror är mera fruktbar. Vi måste säga: Ja, vi har hamnat i en viss situation. Tidigare använde vi oss av djurförsök. Vi ställer höga krav t.ex. på kemikalier -- på hur dessa skall vara för att kunna användas med tanke på arbetsmiljön etc. Vi har fått ett samhälle, där vi på grund av tradition eller därför att det inte har funnits några andra användbara metoder har använt djur på detta sätt. Men detta är i grunden inte moraliskt godtagbart. Vi borde sträva efter att komma ifrån detta och efter att i så låg grad som möjligt över huvud taget använda oss av djurförsök. Det tycker vi i vänsterpartiet är en rimlig inställning till just djurförsöken. Jag kan ju inte stå här och säga att jag tycker att det är fel att djurförsök förekommer och att vi omedelbart borde upphöra med dessa. Det kan jag inte påstå, med tanke på konsekvenserna för arbetsmiljön inom läkemedelsområdet, ja, på medicinområdet över huvud taget. Däremot kan jag med kraft hävda att det görs för litet i vårt samhälle när det gäller att bringa ned antalet djurförsök. Det görs för litet för att de djur som används får en dräglig tillvaro. Dessutom använder vi oss slentrianmässigt av djurförsök. Detta är någonting som vi måste komma ifrån. Vi måste se detta i det i och för sig mycket långsiktiga perspektivet, men det är dock ett perspektiv, att djurförsök är någonting som vi över huvud taget inte borde använda oss av. Jag tror att vi också närmar oss en situation, där det blir möjligt för människan att använda sig av andra metoder. Man kan ju i dag med avancerad bioteknik och genteknik göra saker som för bara något decennium sedan kanske skulle ha ansetts vara en omöjlighet. Det kommer också att vara möjligt att utveckla testmetoder som har mycket större träffsäkerhet än vad djurförsöken har. När djurförsöken skall ersättas är det mycket viktigt att detta görs med metoder som garanterar tillförlitlighet. Vi skall alltså ställa högra krav på metoder som är alternativ till djurförsöken. I det sammanhanget vill jag peka på att det är mycket konstigt att vi inte ställer lika höga krav på djurförsöken. Sedan lång till tillbaka är det belyst -- det finns nämligen tio år gamla undersökningar -- att de toxikologiska effekterna vid testning av kemikalier på djur bara till 25 % överensstämmer med vad som gäller för människan. Man kan alltså med 25 % säkerhet vänta sig samma bieffekter hos människan. En del av reaktionerna hos försöksdjuren är unika för dessa. Men ibland noteras reaktioner hos människan som inte har noterats vad gäller försöksdjuren. Mot den bakgrunden tror jag alltså att det är viktigt att vi inser att vi slentrianmässigt använder oss av djurförsök. Vi tror att vi, när vi har testat ett ämne på djur, har bevisat ämnets ofarlighet. Men ofta visar det sig att så inte är fallet. Jag yrkar således bifall till reservation nr 1, som handlar om vikten av vi utvärdar djurförsöken. När man läser betänkandetexten inser man att utskottsmajoriteten inte riktigt har förstått vad som ligger bakom yrkande i reservationen. Det handlar alltså inte om att man skall gå igenom varje enskilt djurförsök, precis som man gör innan man tillåter försöken. Det handlar om att göra en övergripande utvärdering av hur stor träffsäkerhet djurförsöken har och hur tillförlitliga de egentligen är. Vi skall göra en undersökning i stora drag om hur pass användbara djurförsöken är. Det finns stora risker med att vi inbillar oss att de ger oss säkrare resultat än vad de gör. Jag vill inte yrka bifall till men ändå säga att vi från vänsterpartiets sida står bakom de andra yrkanden som finns i reservationer och som går ut på att det är nödvändigt med en översyn av verksamheterna vid de djuretiska nämnderna. Det visar sig ofta att man trots denna prövning ändå i alltför många fall slentrianmässigt beviljar tillstånd för djurförsök. Jag vill också säga att vi står bakom de övriga reservationer som går ut på att man måste satsa mer ekonomiska resurser på att utveckla de alternativa metoderna. Vi tycker att riksdagen borde ställa sig bakom att i det långa perspektivet medvetet avveckla djurförsöken. Härmed, herr talman, vill jag alltså särskilt yrka bifall till reservation 1. I övrigt står vi bakom våra andra reservationer.

Herr talman! Det här betänkandet handlar om djurförsök. Det är ett ämne som ofta väcker vissa känslor, eftersom alla djurförsök kanske inte alltid är berättigade. Djurförsöken är i mycket stor utsträckning både plågsamma och förnedrande för djuren. Målet måste vara att minska användningen av djurförsök och att när de utförs göra dem så förutsägbara som möjligt. I Sverige utnyttjas nära en halv miljon djur om året i djurförsök, ofta plågsamma. Det innebär ett djur i minuten. För att testa kemikalier, lösningsmedel, tobak, läkemedel, kosmetika osv. utsätts djur för försök som ett led i att legitimera allt fler kemikalier, skönhetsprodukter, läkemedel. Ofta handlar det om produkter som det inte finns något reellt behov av eller läkemedel som skall ersätta bristen på en vettig livsstil. Den kunskap som erhålls genom djurförsök är ofta tämligen intetsägande, eftersom bara ett ämne testas åt gången, medan människan exponeras för tiotusentals ämnen samtidigt i maten, luften, vatten osv. Kombinationseffekterna i det kemikaliserade samhället kommer man inte alls åt genom djurförsöken. Tvärtom kan ett ensidigt analyserane av enskilda ämnden bidra till en falsk trygghetskänsla. Djurförsöken sker ofta av slentrian. Det blir ett försäljningsargument att de nya produkterna har testats. Dessutom kan man aldrig med säkerhet överföra testresultaten från en djurart till en annan, t.ex. människan. De alternativa metoderna måste utvärderas om de skall kunna slå ut djurtesterna. Visserligen utvärderades inte djurförsöken innan de började användas, men det ställs andra krav på nya metoder i dag. För att de alternativa metoder som finns i dag skall kunna användas bör ekonomiska medel ställas till förfogande för ändamålet. Det bör ligga helt i linje med riksdagens tidigare hållning i frågan, nämligen att alternativ skall användas i stället för djurförsök när det är vetenskapligt möjligt. Vi har ett antal reservationer till betänkandet, bl.a. Många av de djur som skall användas föds upp under väntetiden. Det är viktigt, anser jag, att djurskyddslagen är gällande även under den period då djuren väntar på att bli testade och när de testas. Vi var klart negativa när lagändringen infördes, och det är vi fortfarande. Vi anser att om man skall kunna få någon som helst kraft i djurskyddslagen måste den vara tillämplig även när djuren skall användas för djurförsök. Vi anser att det i dag satsas alldeles för litet på alternativ till djurförsök. De borde kunna stimuleras betydligt bättre via samhällets styrning än vad man gör i dag. Jag stöder naturligtvis våra reservationer, men jag tänker i det här fallet endast yrka bifall till reservation 1 om en utvärdering av djurförsöken, som jag tycker är en viktig och angelägen uppgift. Jag antar att de flesta håller med om att en utvärdering behöver göras. I övrigt stöder jag de andra reservationerna, men jag tänker inte begära votering.

Herr talman! Vi hade en omfattande debatt i förra veckan, då vi diskuterade och fattade beslut om djurskyddslagen som helhet. Utskottets motiv då var att vi hade behandlat ärendet för ett år sedan och att det egentligen i sak inte inträffat någonting som skulle ha gett utskottet eller kammaren någon ändrad uppfattning. Samma sak gäller här. De motioner som utskottet har behandlat har vi också behandlat för ett år sedan. Utskottsmajoriteten anser att det egentligen inte har hänt någonting som skulle föranleda oss att ändra uppfattning. När det gäller frågor om användande av djur i forskningsförsök och medicinsk prövning är Sverige förmodligen ett av de mest restriktiva länderna i världen. Att försöksdjuren skall växa upp under goda förhållanden, att försöken skall ske under minsta möjliga lidande för djuren och med minsta möjliga antal djur är för oss självklart. Lika självklart är det att vi inte skall använda djur där försöken kan ske på annat sätt än att levande djur tas i anspråk. Där kan jag se att det finns en stor samstämmighet i utskottet. Jag noterar också att tidigare talare har en syn som jag i långa stycken kan instämma i. Lennart Brunander sade att reservanterna hade en litet annan uppfattning. Det tar jag mera som att man vill markera oenigheten, att man vill gå litet längre men att det egentligen inte skiljer i sak mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Det har till betänkandet fogats en reservation, där det framförs krav på att vi skall utreda gjorda djurförsök för att se att de uppfyller vetenskapliga krav. Den reservationen har varit ständigt återkommande under de senaste tio åren. Något svar där, herr talman, får vi inte genom utredningar, utan det får vi enbart genom att forska vidare. Jag skulle kunna jämföra här med att vi skulle utreda om det finns levande varelser på andra planeter. Det kan vi knappast utreda, utan först måste vi forska för att få resultat. I grunden är alla levande varelser uppbyggda på celler. När det gäller människor och djur är de i det grövre perspektivet lika. Vad beträffar det förfinade cellsystemet skiljer det sig också mellan mänskliga individer. Det är här som problemet ligger. Annika Åhnberg sade att man tror att ett medel kan användas på människor bara därför att det har testats på djur. Det finns nog inte någon som är det minsta insatt i frågan som tror att det är så. Det skiljer ju också mellan människor. Vissa människor tål antibiotika och andra läkemedel, medan andra får mycket starka reaktioner av dessa ämnen. Sådant kan man inte undersöka, utan man måste forska vidare. För ca 30 år sedan var neurosedynmålet aktuellt. Hade man haft möjlighet att först testa på djur, hade man redan i det stadiet kunnat undvika de oerhöra skador som uppstod, enligt vad jag har hört från forskare, eftersom förändringarna kunde ses redan i det grövre cellsystemet. Självfallet kan man inte upptäcka förändringar i det förfinade systemet. Därför finns det i dag inga andra metoder än försök på levande material. Jag instämmer i det som Annika Åhnberg sade om att det pågår omfattande försök när det gäller genteknik och utveckling. Men man skall inte gå tillbaka i tiden, för det har skett väldigt mycket under de senaste tio åren. Det har framförts krav på att vi skall fastställa en avvecklingsplan när det gäller försök på levande djur. I och för sig kan man fastställa en avvecklingsplan, men sedan återstår ingenting annat än att göra försök på levande människor. Man bör nog vara litet försiktig i det här fallet. Det finns många svåra sjukdomar som forskarna ännu inte har funnit någon bot för. Det är angeläget att det finns möjligheter att kunna göra tester i samband med forskning. Jag håller helt med om att försöken skall minimeras så långt möjligt och att man i stället skall använda andra metoder. Det är ju inte på något sätt billigare att använda djur i forskning. Om det gick att använda cellforskning, skulle kostnaderna kunna elimieras. Det är kostsamt att uppföda djur och att utföra försök. Dessutom är det aldrig heller till fyllest, utan man måste gå vidare. När det gäller att satsa mer på alternativa försök, vill jag bara nämna att anslagen till den alternativa forskningen har ökat mer för varje år.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

Herr talman! Håkan Strömberg inledde med att säga att vi under förra veckans diskussion om djurskyddslagen var överens om att det inte hänt något nytt som föranledde en ändring av tidigare ställningstaganden, men dels var vi ju inte överens om att ingenting behövde ändras, dels är det inte sant att det inte har hänt någonting. När det gäller djurförsök händer det någonting varje dag. Tillstånd beviljas fortlöpande och slentrianmässigt för djurförsök som kanske aldrig hade behövt genomföras. Det genomförs många försök som är väldigt likartade. Det är kanske onödigt att göra i stort sett samma försök på olika håll i landet. Det förekommer mycket onödig användning av djur. Om vi verkligen är överens om att hanteringen skall minimeras så mycket som möjligt, borde större resurser sättas in på att effektivisera och samordna för att avveckla alla de djurförsök som vi är överens om är onödiga. Det handlar också om att se över hur försöksdjuren har det. Jag förstod inte det som Håkan Strömberg sade om att räkna människor på en annan planet -- ibland får jag en känsla av att vi befinner oss på helt olika planeter. Om vi vill att det skall forskas kring metoder som kan vara alternativ till djurförsök, måste det visas tydligare från samhällets sida. Då måste man satsa resurser för att få till stånd en forskning med den här inriktningen. Jag förstod inte Håkan Strömbergs resonemang. Om vi är överens om att alternativa metoder skall utvecklas, krävs det också att samhället starkare än i dag ger uttryck för detta.

Herr talman! Jag blev förvånad när Håkan Strömberg sade att det inte görs några onödiga djurförsök, att vi i Sverige är fantastiska och att det absolut inte finns några problem eller något annat som behöver utvärderas. I stort sett varenda ansökan om prövning i djurförsöksnämnden går igenom, trots att det finns reservationer. Är inte detta märkligt? Det vore bra om man kom så långt att man åtminstone undersökte hur många av djurförsöksansökningarna som det finns reservationer emot. Jag har tittat på några ansökningar, och jag blev förvånad över att man tillåter den här typen av forskning och att man har behov av den. En del djurförsök innebär t.ex. att man plockar bort ett öga för att se hur djuren reagerar när de är enögda. Det finns djur som binds fast och utsätts för cigarettrök för att man skall kunna se om de börjar hosta och blir irriterade av röken. Vi vet ju redan i dag att cigarettrök är skadligt. I stället borde man kämpa för att minska cigarettkonsumtionen. Det vore bättre om man forskade om hur man skulle få människor medvetna om riskerna och inte hur djuren reagerar på röken. Jag tycker definitivt inte att vi har kommit särskilt långt. Det finns väl en anledning till att djurskyddslagen ändrades, och det var ju inte att skyddet för djuren skulle bli bättre. Några miljöoch hälsoskyddsnämnder hade ifrågasatt hanteringen av djur avsatta för användning till djurförsök. Det var då man ändrade lagen, inte för att djuren skulle få det bättre utan för att man skulle behöva ha mindre kontroll.
Herr talman! Håkan Strömberg sade att det inte har hänt någonting sedan frågan diskuterades förra gången och att det därför inte finns någon anledning att göra någonting. Å ena sidan delar jag Annika Åhnbergs uppfattning att det har hänt saker och ting. Det är ju därför som vi inte är riktigt överens. Å andra sidan är det sant att det inte har hänt så mycket, annars skulle det inte finnas några reservationer om alternativ och satsning på alternativa djurförsök. På den punkten har det hänt för litet, Håkan Strömberg. Våra krav i reservationerna går ut på att vi vill att det skall hända mer och att vi vill ha ett större engagemang. Däri ligger skillnaden mellan majoriteten och reservanterna. När vi talar om situationen och beskriver den märks skillnaden kanske inte så mycket -- majoriteten talar ju om att man vill ha alternativ. Skillnaden ligger i viljan att satsa, att få någonting att hända. Detta är anledningen till att vi har avgett reservationer. Håkan Strömberg hänvisade till att det skall tecknas ett avtal mellan staten, Astra och Pharmacia, vilket skulle utgöra ett bevis för att det händer saker. I betänkandet står emellertid att läsa: ''Avtalet innebär i princip fullföljande av tidigare avtal mellan staten och läkemedelsindustriföreningen utom vad avser partsställning och belopp - -.'' Man har alltså räknat upp beloppen, men det är ingenting nytt. Det är klart att beloppen med rådande inflation måste räknas upp. I annat fall skulle det ju bli en försämring.

Herr talman! Det har inte hänt någonting. Inte heller i motionerna tas det upp sådant som gör att det nu finns anledning att ha en annan uppfattning än den utskottet hade när det behandlade nära nog likalydande motioner förra året. Jag vet att det kanske är föga värt att föra en debatt med Marianne Samuelsson. Jag har aldrig sagt att det inte förekommer onödiga djurförsök. Ingen, inte ens forskarna, kan hävda att det förekommer bara nödvändiga försök. Man ser aldrig resultat, förrän efteråt. Jag tycker att man underkänner djurskyddsorganisationerna när man påstår att djur helt i onödan tas i anspråk för försök. Vi har mycket ideellt arbetande djurskyddsorganisationer. Vid varje försöksinstitution finns det en etisk nämnd som skall höras. I de etiska nämnderna är djurskyddsorganisationerna representerade. Man ser efter om det finns några andra alternativ, och man frågar sig om annan forskning kan tas i anspråk. Skulle man då upptäcka att det är någonting som inte är riktigt, kan man gå vidare till centrala försöksdjursnämnden och där göra påpekanden, så att nämnden kan stoppa försöken eller anvisa andra alternativ. Man gör inte -- och det vill jag också säga till Annika Åhnberg -- de här försöken slentrianmässigt. Varje försök skall prövas. Man skall se efter om det finns andra alternativ och om liknande forskning pågår på andra håll. Det är just beträffande forskningen som man måste gå vidare för att få fram den vetenskapliga relevansen. Det gäller inte utredningar. Det är helt klart, Annika Åhnberg, att vi inte kan konstatera att djurförsöken har gett så mycket att vi utan vidare kan säga att det inte blir några biverkningar med läkemedel som används på människor. Vi kan aldrig avgöra detta, eftersom det är skillnader mellan individerna, vilket jag också försökte säga i mitt förra anförande. Det finns också åkommor där man inte kan gå in och klara ut saker och ting genom cellforskning, dvs. att försöken görs på cellerna efter det att djuren har avlivats. Det räcker inte. Ibland måste man ha levande material vid försöken. Men jag är medveten om att de proven inte är till fyllest. Ibland kan de vara det, nämligen om det gäller det grövre cellsystemet där man kan upptäcka olika reaktioner. Men beträffande det förfinade systemet har vi inte kommit tillräckligt långt. Jag hoppas att man kan komma så långt, men det kan inte ske genom utredningar utan genom vidare forskning.
Herr talman! Håkan Strömberg vidhåller att det inte har hänt någonting sedan vi debatterade frågan senast. Jag håller helt med honom, men att det inte har hänt någonting är anledningen till att vi har varit tvungna att skriva nya motioner. Hade det hänt någonting som enligt vår åsikt är positivt, hade vi inte behövt väcka de här motionerna. Håkan Strömberg sade att jag underkänner djurskyddsorganisationerna, men det är ju tvärtom så att jag vill stödja dem. Djurskyddsorganisationerna utgör ju en minoritet och har oftast inte möjlighet att påverka så starkt som Håkan Strömberg tror. Därför har det framförts många klagomål, bl.a. från djurskyddsnämnder och andra djurskyddsorganisationer. Därför är också en utvärdering angelägen, som ju inte står i något motsatsförhållande till det som Håkan Strömberg önskar, dvs. att det skall forskas vidare. Det behövs en utvärdering av de nuvarande försöken för att vi över huvud taget skall veta hur man bör gå vidare, vilka metoder som är de effektivaste och i vilka fall man behöver fortsätta med djurförsöken. Jag är ju för min del av den uppfattningen att många djurförsök kan tas bort och ersättas med alternativa metoder. Vi tycker att det är viktigt att stimulera, så att det kommer nya metoder. Jag håller fast vid att det måste ha funnits en anledning till att man inte ville att djurskyddet skulle fungera enligt djurskyddslagen utan lade det hela utanför och gjorde ändringar.

Herr talman! Det måste vara så, att vi uttrycker oss mycket otydligt, eftersom jag hela tiden får känslan av att Håkan Strömberg missförstår vad som står i reservationerna och det som vi talar om. En sådan här utredning skulle alltså inte svara på frågan om vi i princip måste ha djurförsök eller ej. Vi är överens om att vi i vårt samhälle inte klarar oss utan djurförsök. En sådan här utredning skulle handla om att få bort allt det som vi kan vara överens om är onödig djurförsökshantering i dag. Det skrivs i reservationen t.ex. om hur virussjukdomar hos djuren påverkar resultaten. Det finns en lång rad andra saker som gör att man måste fundera över om alla de tusentals djurförsök som vi varje år gör verkligen är nödvändiga eller om vi inte kan minska hanteringen. När Håkan Strömberg går upp och svarar på frågorna får jag en känsla av att han menar att vi gjort allt och att allt är bra när det gäller djurförsökshanteringen i Sverige. Men jag delar inte den uppfattningen. Jag menar att om vi verkligen är överens om att minimera användningen av försöksdjur, som Håkan Strömberg sade, finns det mycket mer som borde göras och göras med större kraft. I alla reservationer finns det exempel på saker som borde göras.

Herr talman! Nej, jag hoppas att vi skall kunna göra mycket mera, men jag vill ändå försvara den organisation som vi har, de etiska nämnderna. Där ingår det personer från djurskyddsorganisationerna som har att från olika utgångspunkter pröva på vilket sätt försöken skall tillåtas. Är det från forskningssynpunkt viktigt att djurförsök görs, kan man använda andra metoder, finns det liknande resultat att tillgå på annat håll, är frågor som man ställer sig. Man hjälper inte organisationerna när man i detalj vill reglera vad de skall syssla med. Man skall ge dem ett förtroende och också ett ansvar, så att vi kan minimera antalet djurförsök, och det ingår också i de etiska nämndernas prövning att undersöka om det rör sig om rätt antal djur för försöken eller om försöken kan göras med ett mindre antal. Att avgöra sådant ingår alltså i deras arbetsuppgifter. Jag menar att vi skall låta de ideellt arbetande organisationerna, som verkligen känner för användning av djuren på rätt sätt, så att försöken inte sker i plågsamma former, arbeta med det här. Organisationerna arbetar mycket seriöst tillsammans med forskarna och strävar efter att på alla sätt minimera antalet försök. Låt dessa organisationer arbeta med det här och låt oss stödja dem. Låt oss också stödja de alternativ som finns och satsa på den forskning som kan vara nödvändig för att hitta alternativ. Vi har inte några i dag och därför måste vi avfärda motionerna om utredningar liksom också motionerna om att vi skall sätta en övre gräns för djurförsöken. Vidare kan vi avfärda de reservationer där man talar för satsning på alternativ, eftersom som sådana satsningar görs.

Herr talman! Håkan Strömberg säger att djurskyddsorganisationerna har en mycket viktig roll i den etiska nämnden, och det låter på honom som om antalet djurförsök skulle ha minskat mycket kraftigt. För min del har jag inget belägg för den uppfattningen. Enligt vad jag har hört är det endast i ett fåtal fall som ansökan om djurförsök inte har blivit beviljad, trots att det har funnits reservationer från enstaka medlemmar av den etiska nämnden. Det skulle vara intressant att höra om Håkan Strömberg har en helt annan uppfattning om att den etiska nämnden och djurförsöksorganisationerna som ingår där har haft så stor inverkan och möjligheter att påverka så mycket som det låter här.
Herr talman! Det gläder mig att höra att Håkan Strömberg har så höga tankar om de ideella organisationer som verkar för djurskydd i samband med djurförsök. Jag skulle vilja rekommendera honom att sätta sig litet grand in i hur och på vilka villkor organisationerna har att verka i dessa etiska nämnder. Såvitt jag kan förstå måste denna lovsång från herr Strömberg utmynna i att han återkommer till riksdagen med ett förslag om hur man ytterligare skall stärka dessa utmärkta organisationers möjligheter att verka för sin sak.

Herr talman! I detta betänkande, som har beteckningen Mineralförsörjning och minerallagstiftning, belyses ett antal frågeställningar som är betydelsefulla för gruv och mineralindustrins framtida utveckling i vårt land. Tillståndet inom den svenska gruv och mineralnäringen är i dag bekymmersamt. Med nuvarande brytningstakt är den kända malmbasen till stor del uttömd mot slutet av 1900-talet. Detta gäller i synnerhet sulfidmalmer som innehåller koppar, zink, bly och guld. Nya malmer måste helt enkelt hittas, om betydelsefulla delar av den svenska gruvnäringen skall finnas kvar. Möjligheter till utveckling av en framgångsrik svensk gruvindustri finns, eftersom de malmgeologiska förutsättningarna i Sverige är mycket goda. Men för det krävs att de rätta förutsättningarna skapas. Många gruvföretag befinner sig i dag i en direkt krissituation. Gruv och mineralnäringen har drabbats av samma problem som övrig svensk industri drabbats av genom strukturfelen i vår ekonomi. Det gäller följderna av det rekordhöga skattetrycket, det rekordhöga kostnadsläget, den kvardröjande osäkerheten kring kärnkraft och energipriser, den bedrivna näringspolitiken och mycket annat som den tredje vägens politik fört med sig. Trots kritik och varningar från opposition och ekonomer har högskattepolitiken fortsatt, och svensk industri har försatts i ett allt ofördelaktigare konkurrensläge. Just nu ser vi resultatet av denna hemmagjorda kris i en växande och alltmer omfattande arbetslöshet. Den misslyckade socialdemokratiska politiken drabbar nu även gruvnäringen med stor kraft. Varslen inom gruvindustrin står för dörren. I denna situation är det viktigare än någonsin, dels att rätta till strukturfelen i den ekonomiska politiken och förbättra de industriellt ekonomiska förutsättningarna, dels att genomföra förändringar inom gruv och mineralpolitiken som stimulerar prospektörer och företag till nya engagemang. Ges bara de rätta förutsättningarna finns det utrymme för viss optimism, eftersom de geologiska förutsättningarna att finna brytvärda malm och mineralfyndigheter är goda. Vårt land har en intressant geologi, men det räcker förvisso inte som motiv för prospekterings och industrisatsningar. Det måste skapas incitament för svenska och utländska entreprenörer och prospektörer att investera och satsa i Sverige. Sammanfattningsvis är det åtgärder för att åstadkomma detta som flera reservationer från moderata samlingspartiet och folkpartiet i dagens betänkande handlar om. Dessutom tar vi upp en del viktiga frågor på geologins område som är betydelsefulla för att arbetet med att förbättra miljön och förebygga miljöskador skall kunna bedrivas framgångsrikt. Herr talman! Sverige har bra malmgeologiska förutsättningar. I vår omvärld är man förvånad över att det prospekteras så litet i Sverige trots de goda malmgeologiska möjligheterna. Avgörande för att stimulera till prospektering är att den geologiska basinformation som företagen behöver för att kunna fatta väl underbyggda beslut beträffande prospekteringsinsatser finns. De mest framgångsrika gruvföretagen i världen säger alla att de inte går in i ett nytt område om det inte finns ett fullständigt geologiskt underlag. Sverige har vid en internationell jämförelse mycket låg täckning med modern geologisk information. Sverige bedriver en vid internationell jämförelse liten geologisk undersökningsverksamhet. Samtidigt vet vi att utländska prospekteringsföretag investerar i Sverige endast om underlag i form av geologisk information och kartor finns tillgängligt. SGUs verksamhet spelar i detta sammanhang en avgörande roll, och det är viktigt att de mål för karteringsarbetet som nu fastställs får realistiska möjligheter att uppfyllas. Trots regeringens vackra ord om vikten av geologisk information kan vi i dag konstatera att SGU informerat de anställda om att ett stort antal måste sägas upp på grund av resursbrist. Verkligheten stämmer inte med den bild som regeringen gett avseende ökade resurser till SGU totalt sett. SGUs personal känner sig lurad. Det gäller SGU i allmänhet, men särskilt den del av SGU som riksdagen gång på gång markerat sitt intresse för, nämligen den maringeologiska verksamheten. Vad riksdagen beslutat är alldeles klart; kartläggningen skulle bli tre gånger snabbare. Vad det skulle kosta har tydligt framgått av det material som regeringen beställt av SGU och som sedan uttryckligen legat till grund för riksdagens beslut. Nu får maringeologin enligt regeringens förslag ett belopp som motsvarar bara en del av de kostnader riksdagen tidigare accepterat. Industriministern har uppenbarligen glömt bort en rad kostnader som är en realitet för maringeologin. Regeringen hoppas tydligen att SGU skall kunna trolla med knäna. Vi tycker att det är orealistiskt. Vi vill öka anslaget till maringeologin, eftersom riksdagens beslut om en snabbare maringeologisk kartering inte kan genomföras med de medel regeringen anslår. Regeringen säger sig stå bakom målet för karteringen men medverkar inte till möjligheten att nå målet. Det finns goda skäl för en förstärkning av resurserna till SGUs karteringsarbete. Som en åtgärd bör SGU få ökade möjligheter att ta betalt efter marknadsmässiga principer även för sådan geoinformation som anslagsfinansierats av staten. Marknadspriser bör kunna tas ut utan att eventuella överskott behöver inlevereras till staten. Vi föreslår också att SGUs funktion som geologiskt informationscenter stärks genom att geoinformation som i dag finns vid NSG, SGAB och andra intressenter samlas i en geologisk informationsbank vid SGU. All geoinformation som tagits fram med anslagsmedel skall tillföras den banken. För geoinformation som framställts med uppdragsmedel råder upphovs och äganderätt. Det bör dock undersökas i vad mån uppdragsgivaren är villig att tillföra SGU även denna information. För prospektörer och andra intressenter innebär en förstärkt funktion som geologiskt informationscenter vid SGU en resurshöjning. Dessutom kan onödigt dubbelarbete förhindras, och karteringsarbet kan effektiviseras. Herr talman! Tillgång till geologisk information är således avgörande för att få till stånd nya prospekteringsinsatser. Behovet av geologisk information som underlag för beslut ökar starkt även på miljö och naturresursområdena och för samhällsplanering. Det samnordiska projektet Mittnorden syftar till att ta fram ett modernt geovetenskapligt basmaterial som dels kan ge bättre underlag för prospektering, dels ge en samlad geologisk, geofysisk och geokemisk baskunskap och dokumentation, som är oumbärlig för miljövårdsarbetet. Mittnordenprojektet omfattar drygt en fjärdedel av Sveriges yta och sträcker sig från Jokkmokk i norr till strax nedanför Östersund i söder. Inom området finns några av Skandinaviens mest betydelsefulla malmprovinser. Möjligheterna att finna nya malmförekomster anses mycket goda inom Mittnordenprojektet riskerar nu på grund av regeringens ointresse att inte kunna genomföras. Västernorrlands län går i så fall miste om ett projekt av stor regional betydelse. Projektet måste, anser vi, ges förutsättningar att genomföras. Mittnorden syftar bl.a. till att på ett stort och malmgeologiskt instressant område ta fram den geoinformation som prospekteringsbetänkandet anger som angelägen för prospektering. Vi föreslår att statens medverkan i Mittnorden finansieras med NSGs prospekteringsanslag. Mot bakgrund av den omfattande kritik som bl.a. riksdagens revisorer riktat mot NSGs prospekteringsverksamhet och mot bakgrund av att omfattningen och inriktningen av den framtida prospekteringsverksamheten ligger i stöpsleven bör NSG inte utöka sin verksamhet. Prospekteringspolitiken aktualiseras i två reservationer en lösning för att åstadkomma en mer effektiv och marknadsekonomisk inriktning av prospekteringsverksamheten. Vi föreslår i likhet med reservanterna i råvarukommittén att NSG och SPAB, som skall ha en marknadsmässig inriktning. Herr talman! När vi för drygt tre månader sedan debatterade mineralfrågor här i kammaren gällde det bl.a. införandet av den nya minerallagen. Med den lagen ordineras entreprenörer och prospektörer en dos illasmakande men lugnande medicin som får direkt passiviserande verkan. I den situation som svensk gruv och mineralnäring nu befinner sig i är införandet av den nya lagstiftningen direkt skadligt. Bakom denna nya lag ligger ett planhushållningstänkande av öststatsmodell. I sann socialistisk anda vill man öka samhällets inflytande över gruvverksamheten i vårt land och det allmänna, dvs. staten, skall vid behov kunna styra mineralutvinningen. I nuvarande gruvlag finns en trygghet i inmutningssystemet som garanterar att den som finner brytvärd malm också får bryta den. Att ta bort den garantin försätter presumtiva prospektörer i en osäkerhetssituation om huruvida den som upptäcker en fyndighet får rätt att bearbeta den eller ej. Försämrade spelregler och oklarheter om bearbetnings och utvinningsrätten kommer att verka avskräckande på nysatsningar inom prospekteringsområdet. Detta gagnar ingen, och särskilt inte dem som arbetar inom gruvnäringen. Om man vill få till stånd ökad verksamhet på gruvoch mineralindustrins område är det en helt annan strategi som behövs. För de stora gruvföretagen spelar förändringarna i den nya minerallagen liten roll. De är så etablerade på området att de kan känna sig säkra. Det är inte Boliden som riskerar att bli utsatt för eventuellt godtycke. I stället är det de nya aktörerna som kommer att skrämmas bort. Med den nya minerallagen riskerar vi att få en stagnering i stället för en nysatsning och utveckling. För att få fler svenska och utländska aktörer behövs inte ökad statlig styrning utan lagar och regler som ökar intresset för prospektering och gruvdrift. Genom lagstiftningen bör förutsättningarna för prospekteringsverksamhet förbättras, inte motverkas. Den nya minerallagen, som avses träda i kraft den 1 juli 1992, bör därför med det snaraste upphävas. En annan företeelse som motverkar prospekteringsinitiativ är systemet med kronoandelar. Att staten har rätt att utan ekonomiska åtaganden bli hälftenägare i ett gruvprojekt är en regel som naturligtvis verkar avkylande på investeringslusten. Inte minst måste ju en utländsk prospektör tänka sig för mer än en gång när han inser vilka rättigheter den svenska staten skaffat sig. Att avskaffa kronoandelssystemet skulle ge positiva signaler till marknaden att prospekterings och gruvsatsningar i Sverige kan löna sig bättre i fortsättningen. För att öka prospekteringen är det också viktigt att markägaren får en motivation att söka efter fyndigheter på de egna ägorna. För att öka intresset att få i gång gruvbrytning på de egna markerna bör markägaren ges rätt till en viss del av avkastningen från gruvdriften. Förslag om hur ersättning i form av jordägaravgäld på lämpligaste sätt kan införas bör utarbetas och föreläggas riksdagen. Herr talman! Till sist: När det gäller skyddet för nationalparker, naturvårdsområden och obrutna fjällområden anser moderata samlingspartiet att prövningen gentemot naturresurslagen skall ske vid undersökningstillfället och att NRL beträffande nationalparker ändras så, att exploatering över huvud taget inte kan komma i fråga. Jag står självfallet bakom alla moderata reservationer i betänkandet. För att spara kammarens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 2, 8 och 13. Jag vill göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att reservation 2 innehåller två olika sakfrågor, nämligen Mittnordernprojektet och Maringeologi. Beslutet i dessa frågor kommer att fattas var för sig, vilket innebär att ledamöterna i Mittnordenområdet i de fyra länen har möjlighet att stödja det viktiga Mittnordenprojektet.

Herr talman! Karin Falkmer har i sitt anförande i viss detalj redovisat motiven bakom vår gemensamma motion N239 och de reservationer som bygger på yrkandena i denna. Det vore att i onödan uppta kammarens tid om jag skulle repetera vad hon sagt -- i synnerhet som riksdagen sent i höstas hade en debatt om precis samma ärende som det som i dag behandlas i NU23. Min infallsvinkel blir i stället mera övergripande. Inom den svenska gruvindustrin finns det delar, som tidsmässigt är om inte oberoende så dock ganska ointresserade av att nya malmer upptäcks i dag. Dit hör LKAB med mycket stora obrutna reserver av järnmalm, och dit hör även Bolidens gruva i Aitik nära Gällivare som likaledes har stora reserver. Precis motsatt förhållande gäller för sulfidmalmsgruvorna i Västerbotten och Dalarna. Flera gruvor har nyligen nedlagts för att malmen tagit slut, och de återstående obrutna malmreserverna räcker inte mer än 5--10 år framåt. Skall gruvverksamheten inte upphöra i dessa områden måste prospekteringen leda till positiva resultat, annars upphör gruvdriften helt. Framgångsrik prospektering krävs vidare för att nya gruvor i nya landsdelar skall kunna öppnas -- något som vi sett glädjande exempel på i Hanäs i Vill vi i Sverige ha sulfidmalmsgruvorna -- och den metallurgiska och bearbetningstekniska industri som bygger på dem kvar, är framgångsrik prospektering ett absolut livsvillkor. En enda, men mycket viktig, begränsning önskar vi i folkpartiet lägga på denna prospekteringsverksamhet. Den får inte bedrivas i nationalparker, naturreservat, obrutna fjällområden eller i andra hänsynsområden. Dessa hänsyn har vi samlat i reservation nr 14. Vi har nu i Sverige dels en gruvlag, dels en lag om vissa mineralfyndigheter. Bägge lagarna härstammar från år 1974, och har i våra grannländer Finland och Norge stått mönster för en i många stycken likartad lagstiftning. Den fråga som ligger bakom många av yrkandena i motion N239 är denna: Varför stifta en ny lag i fråga om prospekteringen som i viktiga stycken försvårar, fördyrar och gör det mera riskfyllt att prospektera? Herr talman! Ett i propositionen angett skäl härför är att staten måste skaffa sig mera kontroll över verksamheten: Anno 1991 är detta ett uselt skäl: Statlig kontroll och/eller ledning av prospekteringsverksamhet gör densamma sämre. Jämför resultatet av nämndens för statens gruvor prospektering i egen regi med vad andra prospektörer hittat. Verksamheten har gått mycket bättre i egen regi än i statlig, därom torde alla vara överens. Ett annat skäl har varit att ett antal nya mineraler bör sorteras in i prospekteringslagarna, och att dessa måste anpassas till naturresurslagens bestämmelser. Det finns inget som helst hinder för att komplettera gruvlagen och minerallagen med moderna bestämmelser i dessa båda avseenden. I dagens utskottsbetänkande förekommer ett intressant nytt argument för ny lagstiftning: ''industrins behov av fasta spelregler'' vilket står längst ned på s. 18. Industrin känner den nuvarande lagstiftningen sedan 17 år tillbaka, och kan med visst fog betrakta den nuvarande lagstiftningen som fasta spelregler. Men att ta bort nya lagar, som nu avses träda i kraft den 1 juli 1992, kan ute i gruvhanteringen knappast anses vara att ställa till med någon påtaglig villervalla. Många vet i dag inte ens vad den nya lagen i detalj innehåller. Det som avskräcker svenska och -- i ännu högre grad -- utländska prospekteringsföretag i den nya lagen är tidsbestämmelserna. Enligt den nya lagen, liksom för övrigt i den gamla, beviljas undersökningstillstånd för perioder om två, tre och fyra år i taget. I den gamla lagen var de första två perioderna nära nog självklara, medan för den tredje krävdes viss redovisning av aktuella planer. I den nya lagen krävs sådan redovisning redan för period nr 2, och mycket noggrann sådan för nr 3. Än värre är de nya bestämmelserna efter en tioårsperiods utgång. Då får innehavaren av undersökningstillståndet inte ens söka nytt tillstånd under tre år, medan det är fritt fram för alla andra att söka och erhålla tillstånd under dessa tre år. För lekmannen förefaller säkert de ovan relaterade tidsgränserna som synnerligen väl tilltagna. Så är inte alls fallet för gruvföretagen, vilket bäst belyses med ett konkret exempel från verkligheten. I Rakkijaur finns en mycket stor mineralisering, som tyvärr ligger i en kemiskt mycket komplicerad bindning. Många miljoner har i dag lagts ned på att hitta en anrikningsteknik som skulle göra Rakkijaur brytvärd, eller på att utveckla en metallurgi som skulle kunna leda till samma resultat. Så småningom kommer man nog att lyckas, men när vet ingen. Om den nya lagen hade gällt i gången tid skulle ingen lagt ned ett korvöre på dyra experiment med Rakkijaurs svårbehandlade mineral. Chansen att tiden skulle ta slut innan någon ny metod kommit fram skulle vara alltför stor. Prisbildningen på metaller är tyvärr sådan att världsmarknadspriserna svänger våldsamt och oförutsägbart. I fallet Rakkijaur har brytning hindrats av tekniska skäl, men lika ofta kan brytning under mer eller mindre långa perioder hindras av att priserna på en viss metall är för låga för att medge brytning av viss fyndighet. Då kan flera år av ett undersökningstillstånd gå utan att något görs, men när priserna sedan svänger uppåt måste gruvföretaget veta att man har några år på sig för att över huvud taget satsa något alls. En viktig anledning till att motionärerna i reservation 13 begär att den nya minerallagen inte skall träda i kraft den 1 juli 1992 är den avskräckande effekt som den kan förväntas få på utländska prospekterare, bl.a. från de nordiska länderna som i dag har ungefär samma lagar som vi i dag har i Sverige. Detta är också anledningen till att vi begär att kronoandelsinstitutet skall tas bort. Det är inte så stötande för oss svenskar som vet hur det handläggs, men det kan avskräcka utlänningar utan denna kunskap från att prospektera i Sverige. Herr talman! För att spara kammarens tid vill jag med det anförda yrka bifall bara till reservationerna

Herr talman! Jag skall begränsa mig till att säga några ord om reservation 12, som gäller nämnden för statens gruvegendom. Merparten av NSGs verksamhet har beröring med de norra delarna av landet, där också huvudparten av svensk gruvnäring i dag finns. Vi vet också att en stor del av arbetskraften i Norrlandslänen har sin utkomst av gruvnäringen. Därför förefaller det mindre ändamålsenligt att den myndighet som svarar för statens prospektering är belägen i Stockholm. NSG är ju en mycket liten myndighet som utan större olägenhet, egentligen ingen olägenhet alls, skulle kunna utlokaliseras från Stockholm och placeras som vi har föreslagit i Malå. Flera skäl talar för det. Man kommer till ett område där gruvnäringen är betydelsefull. Dessutom är det nära till högskolan i Luleå liksom till universitetet i Umeå. Det finns också starka lokaliserings och regionalpolitiska skäl för att lokalisera myndigheten till Malå. Det är en ort som under de senaste tio åren har fått vidkännas en minskad sysselsättning, bl.a. till följd av ett minskat antal statliga tjänster och nedlagd gruvverksamhet. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation 12. Reservation 18 handlar om jordägaravgäld. När vi för några månader sedan behandlade minerallagstiftningen, näringsutskottets betänkande 1990/91:NU7, anslöt sig centern, folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet till linjen att ha jordägaravgälden kvar. Vi i centern står fortfarande fast vid den ståndpunkten. Tyvärr har det i betänkandet fallit bort att centern också ansluter sig till reservation 18. Jag avser inte att yrka bifall till reservationen, men vill få detta antecknat till protokollet. Ingen av de tidigare talarna har heller yrkat bifall till den.

Herr talman! Såväl anställda inom gruvnäringen som fackliga organisationer, kommuner och länspolitiker är i dag oroade över framtiden för svensk gruvnäring. Inom tio år kan all gruvbrytning, frånsett järnmalmsbrytning, ha upphört om inte brytvärda malmer tillkommer. För att vara en gammal gruvnation är vår import av metaller, industrimineraler och bergarter hög. Om gruvbrytningen, förutom järnmalmsbrytning, upphör kommer naturligtvis importbehovet att öka. Till gruvverksamheten är kopplad en rad andra verksamheter förutom metalltillverkning och förädling. Den svenska gruvverksamheten har gett möjlighet att ta fram en konkurrenskraftig export av gruvmateriel och gruvteknik. Det geologiska kunnandet stimuleras givetvis också av gruvindustrins behov. En avveckling av stora delar av gruvnäringen kan leda till att basen för utveckling av teknik och kunnande i vårt land blir för liten. Om utvinningen av metallförande malmer försvinner, minskar ju också skälen till att ha en del av metallindustrin kvar i vårt land. Vi menar att man måste se denna del av svensk industri som en del av ett nationellt produktionssystem med högteknologiska inslag. Detta produktionssystem hotar att på sikt utarmas, om inte prospekteringsverksamheten kommer i gång på allvar. Konsekvenserna blir större än att några enstaka gruvor läggs ned. 1989:2 riskerar den nuvarande malmreserven av sulfidmalmer med innehåll av koppar, zink, bly och guld att bli uttömd under slutet av 1990-talet. Det privata intresset för prospektering är inte särskilt imponerande. Intressenterna gör givetvis sina bedömningar främst utifrån i framtiden förväntade metallpriser och satsar då i första hand på säkrast möjliga kort där risken är så liten som möjligt att förlora pengar. Hur det går med helheten för branschen bekymrar dem inte så mycket. Ungefär hälften av de totala prospekteringsinsatserna beräknas för kommande budgetår komma från den privata sidan. Med 57 milj.kr. från NSG kan den totala prospekteringsinsatsen nästa budgetår få resurser motsvarande ca 120 milj.kr. Det är alltså betydligt mindre än vad mineralråvarukommittén påpekade som nödvändigt. Det skulle vara intressant att veta vad regeringen -- liksom det statsbärande partiet -- menar när den i propositionen säger att den statliga prospekteringsverksamheten måste bli föremål för ytterligare överväganden. Industriministern lovar att återkomma till regeringen med förslag i denna fråga. Det börjar bli hög tid att de som oroar sig för gruvnäringens framtid får klara besked när det gäller prospektering, så att de kan dra nödvändiga slutsatser om näringens fortlevnad. Ett besked om en successiv avveckling av den statliga delen av prospekteringen måste åtföljas av en konsekvensanalys för såväl branschen som de teknikområden som hänger ihop med gruvnäringen och för regionalpolitiken. Områden där vi kan förvänta malmförekomster ligger till stor del i stödområdet eller i andra områden som präglas av stagnation. På kort sikt har troligen Norrbottens län de största möjligheterna till lönsamma nyfynd av malm. I Norrbottens län finns avsevärda arealer s.k. grönstenar som har goda möjligheter att föra koppar och guld. Guldbrytning pågår på elva ställen i norra Sverige varav tio ligger i de två nordligaste länen. Självfallet kan vi vänta oss en del privat prospektering i dessa områden, där även den kortsiktiga lönsamheten är god. För den mer långsiktiga och regionalpolitiskt viktiga prospekteringen behövs avsevärda statliga insatser. Denna inställning torde fortfarande ha ett brett stöd. På litet längre sikt borde en total malmprospektering inkl. djupprospektering genomföras för att ge en totalbild av var olika fyndigheter finns. En viktig förutsättning för ett sådant projekt är att SGU har goda resurser och kan bedriva sin verksamhet. SGU har ju också stor betydelse för en rad andra verksamhetsområden i samhället som berör miljö, hälsa, fysisk planering och markanvändning. Vi är emellertid inte beredda att i dag föra över resurser från NSG till SGU, som några motionärer föreslår. Nedragningen av SGUs karteringstakt är oroande. Det är inte bara metallförande malmer som vi behöver leta efter. En avsevärd del av våra industrimineraler och byggnadssten importeras. Visst kan vi t.ex. till norra Sverige importera italiensk marmor till en del av våra husbyggen. Men jag är övertygad om att vi skulle kunna finna vacker byggnadssten på betydligt närmare håll. Fin byggnads och prydnadssten med nya typer av ytor och färger är också efterfrågade ute i Europa. Även ökad export kan faktiskt bli aktuell. Med tanke på de problem som Arjeplogs kommun drabbas av när Laisvallsgruvan avvecklas, tycker jag det är rimligt att man särskilt uppmärksammar vikten av intensifierad prospektering i detta område. Man kan tolka utskottsskrivningen så att en del av den 100 milj.kr. som ställts till förfogande för Arjeplogs kommun skall kunna användas av länsstyrelsen även till stöd för prospektering i området. Jag anser att det hade varit ett rakare besked att ge NSG mer pengar för att öka möjligheterna till framgångar i området. De 100 miljonerna, som tillskrivits Arjeplog, kommer säkert att behövas för andra ändamål. Mineraljakten har under de senaste 20 åren visat sig vara en billig och ekonomiskt effektiv verksamhet. Värden för närmare 1,9 miljarder kronor har påvisats till en kostnad av 109 milj.kr. Dessutom har ett stort antal människor haft en meningsfull fritidssysselsättning och motionerat i skog och mark i samband med malmletning. Det vore verkligen sorgligt om denna folkrörelse som mineraljakten är skulle strypas på grund av att staten visade njugghet med småpengar. Det tillkännagivandet till regeringen om vikten av stöd till mineraljakten är tillfredsställande. För vår del kommer vi att fortsätta att bevaka stödet till mineraljakten såväl på regional nivå som här i riksdagen. Slutligen några ord om naturskyddet vid prospekteringen. Det är självfallet så att områden som skall ha ett långsiktigt naturskydd bör vara undantagna från utvinning av malmer. Därmed finns det heller ingen anledning att bedriva prospektering i sådana områden. Vi är öppna för en skärpning av NRL så att prövningen kommer in på ett tidigare stadium än som nu avsetts. Men vi ser ingen anledning att nu begära upphävande av den nya minerallag som stiftas på denna grund. Däremot kan denna lag förbättras i vissa avseenden, vilket påpekas i reservation 14. Vi står, herr talman, givetvis bakom våra reservationer, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 9, som berör behovet av ökad prospektering med inriktning mot stödområdet.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 19, men står naturligtvis bakom de övriga reservationer i betänkandet där mitt namn förekommer. Eftersom minerallagstiftningen så nyligen har varit föremål för beslut i riksdagen har miljöpartiet inte väckt några nya motioner på detta område. Vi har dock anslutit oss till några motionskrav från andra partier som vi funnit vettiga. Till att börja med vill vi liksom moderaterna och folkpartiet flytta 8 milj.kr. från anslaget till nämnden för statens gruvegendomar till statens geologiska undersökningar. Politik är som bekant att prioritera, och detta är ett uttryck för att vi vill prioritera SGUs verksamhet framför NSGs. Motiven för detta är, som Karin Falkmer redovisade, Mittnordenprojektet, som syftar till en övergripande och god geologisk kartläggning i berörda områden som bas för kommande arbeten. Vidare är det att påskynda den maringeologiska kartläggningen, som riksdagen gav sitt stöd åt i fjol genom att ge regeringen i uppdrag att skaffa fram ytterligare pengar för det fartyg som utnyttjas. Vi har dessutom anslutit oss till motionsyrkandet att NSG skall flytta till Malå. Det är enligt vår mening både en rationaliseringsåtgärd -- NSG kommer närmare sitt huvudsakliga intresseområde -- och en decentraliseringsåtgärd till stöd för glesbygden. Huruvida utskottsmajoriteten är ointresserad av rationalisering eller glesbygdssatsning, vet jag inte, men det kunde vara roligt att få höra. Majoriteten består i detta fall av socialdemokraterna, moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och vänterpartiet. Vi har med glädje anslutit oss till folkpartiet liberalernas förslag om att nationalparker och naturreservat skall vara helt fredade för både prospektering och utvinning av mineral. Det är en skam att inte denna motion fått anslutning från samtliga partier som säger sig värna om miljö och natur. Alla riksdagspartier påstår sig ju vara miljöpartier. Det viktigaste jag har att säga här är emellertid att försöka förklara miljöpartiets helhetssyn på utvinning av mineral. Denna vår syn borde vara lättbegriplig, men inget annat parti tycks ha förmått eller velat förstå den. Jag har tidigare redogjort för denna från talarstolen. Vi utgår från ett enkelt vetenskapligt grundfaktum, nämligen att mineral på jorden ej nybildas, i varje fall om vi inte intresserar oss för tidsrymder långt utanför människans existens som biologisk varelse. Det rör sig om hundratals miljoner år framåt i tiden. Karin Falkmer sade i sitt anförande att nya malmer måste finnas, men det är inte så. Naturen låter sig inte besvärjas. Det hjälper inte hur mycket Karin Falkmer än säger att nya malmer måste finnas. Det är inte alls säkert att sådana finns. Det är en ändlig resurs, och naturen låter sig som sagt var inte besvärjas. De bästa bitarna är redan tagna -- de mest lättfunna och de som är lättast att bryta. Lars De Geer yttrade något liknande, nämligen att prospektering måste leda till framgång. Det kan man naturligtvis önska, men det är inte alls säkert att det blir så. Det beror nämligen på den geologiska tillgången. Sedan några tusen år tillbaka har människan blivit alltmer beroende av mineraler, framför allt metallråvaror. Användningen av metaller har ökat våldsamt, och i takt med detta har mänskligheten lämnat efter sig allt fler tomma gruvhål. Man tvingas i dag allt längre ut till obebodda eller fjärran trakter på sin mineraljakt, samtidigt som man utnyttjar allt fattigare källor med allt större slagghögar per ton metall som följd. Visserligen har man genom tekniska förbättringar lyckats hålla energiförbrukningen per ton metall inom rimliga gränser, men den utvecklingen kan naturligtvis inte fortsätta hur länge som helst. När malmerna blir för fattiga, då kommer energiförbrukningen per ton metall att stiga. Ju snabbare man bryter och ju större kvantiteter som framställs, desto större blir tillskottet till BNP. Ju större varuflödet blir från gruvan till skrothögen, desto snabbare blir den ekonomiska tillväxten. Så registrerar SCB saken, och politiker och ekonomer gläds över tillväxten. Detta är typexempel på det slags ekonomiska tillväxt som vi miljöpartister menar för världen mot katastrof. I själva verket betyder det ju att vi alla blir fattigare. Hela världen blir fattigare för varje gruva som töms på mineral. Hela Sverige har blivit mycket fattigare sedan vi började bryta malm i Sala silvergruva och Falu koppargruva. Därtill kommer att mineralbrytning är en av mänsklighetens mest miljöförstörande processer. För miljöpartiet, som prioriterar solidaritet med kommande generationer, är det helt klart att målet för mänskligheten och för Sverige måste vara att minska förbrukningen av metaller genom en medveten politik inriktad på hushållning, återanvändning och ökad livslängd. En sådan politik leder också till minskad förbrukning av alla slags knappa resurser, bl.a. nyckelresursen energi. Därtill kommer miljöaspekten. Mineralbrytning är en av våra mest miljöförstörande processer. Den är också ur arbetsmiljösynpunkt en av de allra sämsta verksamheterna, även om vi inte längre behöver förbehålla den för straffångar, som man gjorde i gamla tider, eller för krigsfångar. Jag skulle önska att de som ständigt vill främja ekonomisk tillväxt på mineralområdet betänker detta. En lägre takt i dag gör att kommande generationer blir mindre fattiga. Detta är grunden för vårt krav att markägaren skall ha vetorätt när det gäller mineralutvinning. Ingen skall behöva utsättas för att andra människor bryter sönder hans eller hennes skog eller åkrar. Utvinning kan inte komma till stånd förrän markägaren är villig därtill, och då skall han också kunna ställa de ekonomiska villkoren. Normalt kommer han då att samarbeta med en exploatör på villkor som bara angår dem. Något som däremot inte bara angår dem, dvs. ägaren och exploatören, är effekten av verksamheten på miljö och omgivning i övrigt. Det skall man ta hänsyn till genom att prospektering och utvinning blir föremål för ett koncessionsförfarande på stränga villkor, där inte bara kommun och stat utan även närboende, miljöorganisationer och andra berörda skall kunna föra talan. Därtill kommer den grundregel i vår skattepolitik som ni säkert känner till, nämligen att man genom skatt skall fördyra det som mänskligheten har ont om, dvs. mineraler, energi, ren luft, jord och rent vatten. Däremot vill vi sänka skatten på det som det finns väldigt gott om, nämligen mänsklig arbetskraft. Traditionell politik i industrivärlden har gått i precis motsatt riktning. Det är denna grundinställning som ligger bakom våra reservationer 17 och 19, som dock endast behandlar detaljfrågor i sammanhanget. Då kanske någon frågar sig: Om miljöpartiet bara vill ställa upp hinder efter hinder för exploatering av mineraltillgångar, hur går det då för gruvindustrin? Svaret är att vi inte vill ställa upp hinder för deras egen skull. Det är bara motiverade hinder vi vill ha. Vi tror emellertid att det är sunt att bromsa utvecklingen, minska användningen av jungfrumetall och öka återvinningen. När kravet på jobb i traditionell verksamhet kommer i konflikt med solidariteten med kommande generationer och med naturen måste å andra sidan hänsynen till jobben vika. Vi kan inte fortsätta att ansvarslöst förslösa landets tillgångar bara för att ge jobb. Människor måste acceptera att ställa om från miljöfientliga verksamheter till miljövänliga. Människor måste acceptera hushållning med knappa resurser, det är ekonomins första huvudsats. Naturligtvis skall stat och kommun göra vad de kan för att omställningen skall ske med all tänkbar social omsorg när det är nödvändigt att minska ner på verksamheten. Jag tror alltså att det är nödvändigt att minska ner på verksamheten inom vissa områden av gruvindustrin.

Herr talman! Om vi nu skall ägna oss åt ordklyveri skall jag försöka förklara för Lars Norberg vad jag menar. Möjligheten att finna malm i Sverige är god. Geovetare såväl från vårt eget land som från andra länder anser att de malmgeologiska förutsättningarna att finna malm i Sverige är goda. För att vi skall kunna få i gång mer gruvdrift i Sverige är det en nödvändighet att vi finner mer malm i nya malmförekomster.
Herr talman! Lars Norberg angriper Karin Falkmers och min motion och säger, att om det inte finns någon malm ute i den svenska terrängen, så kan man heller inte finna någon. Han bortser då från att definitionen på malm är ett mineral som är ekonomiskt brytningsvärd. Det som i dag bara är en mineralisering kan i morgon, genom ny anrikningsteknik och nya metallurgiska processer, mycket väl bli brytningsvärd malm. Att det är så bevisas av att man i många gamla gruvorter i vårt land med framgång har kunnat använda gamla varphögar en gång till. Därigenom har man fått fram värdefull metall ur varphögar som förut ansågs värdelösa.
Herr talman! Jag sade, Lars De Geer, faktiskt i mitt anförande att mänskligheten genom teknisk utveckling har blivit duktigare på att utvinna metall ur fattiga malmer. Men det finns naturligtvis en gräns för hur långt man kan gå på den punkten. Jag tror inte att det finns någon som helst oenighet mellan Lars De Geer och mig när det gäller denna tekniska fråga. Jag tror däremot att det är ganska nyttigt att betänka, att ju snabbare vi bryter ut malm ur våra berg, desto fattigare blir vi. Det är den sanningen som jag med viss kraft vill slå fast. Föreställningen att vi blir rikare kommer sig av att vi inte i våra nationalräkenskaper räknar in den minuspost som det innebär att vi gör av med en icke förnybar naturresurs. Det kan vara ett svar även till Karin Falkmer. Naturligtvis finns det mer mineral, det är jag medveten om. Men jag är också ganska medveten om att de bästa bitarna är tagna, att de lättast funna malmkropparna redan är utvunna. Jag vet också från internationell statistik, t.ex. US Bureau of Mines, att det är fullt klart att malmförekomsterna är begränsade. Med den höga utvinningstakt som världen ägnar sig åt i dag, är det fråga om ett antal årtionden innan det kommer att bli mycket knappt med vissa metaller, såsom tenn och koppar.
Herr talman! Lars Norberg och jag är i stort sett överens om anrikningsteknik och metallurgiska processer. Men han har ändå inte alldeles rätt. Under åren 1945--1970 fördes inom svensk järnhantering en intensiv diskussion, där man sade att det gäller att spara på de mellansvenska gruvorna så att vår järnhantering på längre sikt har några råvaror kvar. Man ville helt enkelt förbjuda export av mellansvensk järnmalm. Sedan visade det sig att den tekniska utvecklingen gjorde att dessa järnmalmer förlorade hela sitt brytningsvärde. Nu finns det sextio nedlagda gruvor i Mellansverige där malmen inte längre är malm, eftersom den inte går att utvinna ekonomiskt. Ibland gäller det alltså att passa på medan malmen är malm, eftersom den kan förlora sitt ekonomiska brytningsvärde.
Herr talman! Vi kan glädja oss åt att det i Bergslagen finns förekomster av mineraler som kanske i en framtid, när de lättbrutna kvantiteterna i Brasilien och Kiruna är slut, kan bli aktuella igen. Det är klart att den fysiska tillgången är begränsad. Det tror jag att Lars De Geer kan medge. När det gäller just järnmalm är tillgångarna i världen stora, men när det gäller de något ädlare metallerna är förekomsten betydligt mera begränsad. Kalkylerna visar att världens järnmalmstillgångar med nuvarande förbrukning räcker i flera hundra år framöver. Vi måste då komma ihåg att flera hundra år är en mycket kort tid från mänsklighetens synpunkt.

Herr talman! Jag skall ta upp frågorna i den ordning som Mats Lindberg gjorde i sitt anförande. Vi föreslår att medel omdisponeras från NSG. Det är en lysande metod för att få en bättre effektivitet på just prospekteringsverksamheten. Den förödande kritik som riksdagens revisorer har riktat mot NSGs prospektering grundar sig på det förhållandet att NSG vid sin prospektering inte har utgått från det grundläggande basmaterial som krävs för en effektiv och kvalitativ prospektering. NSG har i stället prospekterat där man hoppades kunna finna malm. Att resultaten har blivit så usla och så mycket pengar har gått upp i rök är inte att förundra sig över. Mittnordenprojektet är däremot ett kvalitativt fint projekt som ger det bakgrundsunderlag som näringen, prospektörer och entreprenörer behöver för att kunna prospektera. Mats Lindberg sade att varken gruvnäringen eller regeringen kan göra något åt problemen inom gruvnäringen. Visst skulle regeringen för länge sedan ha kunnat göra åtskilligt för att förbättra gruvnäringens villkor och gruvindustrins villkor i Sverige. Det är samma åtgärder som skulle ha behövt vidtas för övrig svensk industri för att denna skulle få ett bättre konkurrensläge gentemot utlandet. Högskattepolitiken och den tredje vägens politik har fört oss fram till en hemmagjord kris. Det är resultatet bl.a. härav som vi nu ser också i gruvnäringen. För att skapa förutsättningar för prospektering, något som är viktigt -- och Mats Lindberg håller säkert med mig om att detta är viktigt -- behövs dels det basunderlag som vi har talat om, dels bättre incitament för prospektörer. Det gäller då t.ex. att det skall vara mindre av statlig styrning. Jag tänker på öststatsmodellen. Det som är betecknande för öststatsmodellen är ju just att det är staten som styr all verksamhet. Detta är också betecknande när det gäller anledningen till att den nya minerallagstiftningen kom till. Det är den punkten som jämförelsen gäller, och den håller. Det behövs ingen ökad statlig styrning vare sig av prospektering eller av gruvnäring.

Herr talman! Jag tackar Bengt Hurtig för den bild som han med inlevelse målade upp av vad som kommer att hända med vår ekonomi om gruvverksamheten, framför allt i fråga om sulfitmalmer, upphör. Sverige kan inte vare sig på kort eller på lång sikt leva enbart på elektronik, datateknik, läkemedel, genteknik och annan högteknologi. Under den gångna högkonjunkturen har det faktiskt varit våra moderna basindustrier som har lett utvecklingen i landet. Mats Lindberg säger att den nya lagen skapar bättre förutsättningar för prospektering. Men jag kan inte förstå att han kan säga det. Den nya lagen medför en mängd krångliga och för prospektören oförutsedda bestämmelser, som måste få vederbörande att tveka. Jag vågar påstå, och det är raka motsatsen till det som Mats Lindberg säger, att den nya lagen kommer att avskräcka människor från att prospektera. Den kommer alltså inte att medverka till att människor blir piggare på att göra det. Det var den första fråga där jag måste bemöta Den andra frågan gäller hans kritik av Karin Falkmer med anledning av att vi har föreslagit att 7 Mittnordenprojektet. Vi är nämligen övertygade om att det är ett riktigt förslag. NSG har, som Karin Falkmer nyss har påpekat, skändligen misslyckats med sitt prospekteringsarbete. Riksdagens revisorer har fastslagit detta. Och alla i hanteringen som har uttalat sig säger: Ja, NSG finns där, och man tar kol på en massa pengar. Men vad har man åstadkommit under de senaste 15 åren? Inte särskilt mycket, ja, nästan ingenting. Att föra över pengar till Mittnordenprojektet tycker vi är väl motiverat. Så till nästa punkt där jag är osams med Mats Lindberg. Mats Lindberg tror inte att det går för SGU att ta betalt för geologiska upplysningar. Men det gör man i utlandet. Det förutsätter dock att det finns ett sådant centralt register som vi efterlyser i vår motion. Om det finns ett fint centralt register, går det att ta betalt för geologiska upplysningar. Sedan till nästa punkt som gäller maringeologin. För en ganska ringa penning har ett nytt fartyg anskaffats. De pengar som vi nu vill flytta över från NSG till maringeologin är avsedda för att utnyttja fartygets kapacitet och för att få en någorlunda snabb produktion av maringeologiska kartor. Nu siktar man in sig på år 2050, och det är rätt långt bort i framtiden. Men det är det tempo som är möjligt när det gäller att genomföra detta, om nu SGU får pengar till fartygets skötsel. Till sist: Mats Lindberg säger att det kommer en ny proposition om prospektering. Ja, jag vet det. Men medan gräset gror dör kon. Det är bråttom. Det handlar ju om att vår verksamhet med sulfitmalmsutvinning skall överleva.

Herr talman! Mats Lindberg anser tydligen att det skulle uppfattas som en förolämpning om riksdagen beslöt att NSG skulle flytta till Malå. Regeringen håller på med förberedelser för någonting. Men vad det kan vara vet vi ingenting om. Jag tycker dock att det vore värdefullt om riksdagen någon gång kunde fatta beslut, så att regeringen slapp bekymra sig. Det vore bra om vi fick ett snabbare beslut i stället för den långbänk som ärendet uppenbarligen skall dras i. Det finns ett antal frågor som Mats Lindberg inte har berört. Såvitt jag förstår berörde han inte detta med förbud mot prospektering och brytning av mineraler i naturskyddsområden eller nationalparker. Det är för mig ett bra bevis på att socialdemokraterna icke är ett miljöparti. Mats Lindberg berörde inte alls den fråga som större delen av mitt anförande handlade om, nämligen frågan om en långsiktig hushållning med råvaror. Här tror jag att det går i precis motsatt riktining. Vi skall inte ha så bråttom när det gäller att bryta ut våra mineralreserver, utan vi skall spara på dessa. Vidare skall vi minska användningen av jungfrumetall genom ett effektivare återanvändningssystem, genom att tillverka mer hållbara produkter osv. Mats Linberg hörde tydligen inte detta. I varje fall berörde han inte den saken. Återigen säger jag att det för mig är ett bevis på att socialdemokraterna icke är ett miljöparti. Den dagen vi får en klar utredning om en s.k. grön BNP, en grön beräkning av bruttonationalprodukten, där de stora minusposter som uppstår genom att man tömmer gruvor och gör slut på landets resurser kommer med i kalkylen blir det kanske lättare för Mats Lindberg att förstå vad saken gäller. I och för sig menar jag, i motsats till vad föregående talare sade, att det är nödvändigt med styrning beträffande en långsiktig hushållning. Då räcker det inte med marknadsekonomin, utan då måste staten ingripa. Det gäller ju kommande generationer, dvs. en långsiktig politik. Det är klart att det finns resurser i landet. Vi har ju massa, och vi har stål. En snabb utvinning av de knappa malmerna kan icke vara ett villkor för landets bestånd.

Herr talman! Vad NSG och svensk gruvnäring i stor utsträckning har saknat är det grundunderlag som den geologiska informationen ger. I det avseendet har man saknat kompetens vid bedömningen av prospekteringen. Vad som krävs är alltså den geologiska information som tas fram hos SGU. Utländska prospektörer säger klart att de inte går in i ett område utan att ett grundunderlag står till förfogande. Sedan skulle jag vilja säga någonting mer om maringeologin. Jag hann inte med det i min förra replik. För att det beslut som riksdagen har ställt sig bakom och som handlar om en snabbare maringeologisk karetering skall kunna genomföras krävs det självfallet att maringeologin får möjlighet att köra fartyget S/V Ocean Surveyor i tvåskift, dvs. under alla veckor. SGU har angett vad som då behövts. Regeringen säger sig vilja stödja tanken på en snabbare Karteringstakt. Men samtidigt minskar man medlen till maringeologin med inte mindre än 30 %. Då bör väl även Mats Lindberg inse att detta inte är hållbart. För att i någon mån hålla ryggen fri säger man i betänkandet: I den mån ytterligare medel skulle erfordras bör dessa kunna erhållas genom omfördelning inom myndigheten. Men även för myndigheten har det fastställts mål för karteringstakten. Myndigheten har i dag stora svårigheter att få sina resurser att räcka till och har därför förvarnat ett stort antal av de anställda om att de kommer att mista sina arbeten. Det kommer att vara stora svårigheter för myndigheten att uppnå de mål som vi gemensamt står bakom i detta betänkande. Skulle man då omdisponera medel till andra verksamheter, säger det sig självt att möjligheten att nå karteringsmålet på land inte heller kommer att uppfyllas. Är det klok politik,
Herr talman! NSG, nämnden för statens gruvor, följer inte marknadsekonomin i sin egen prospektering. Därför går det så dåligt för den som det faktiskt gör. Med rätta har Karin Falkmer och jag kritiserat NSG för att den åstadkommer för litet resultat i sin prospektering. Däremot har ingen av oss påstått att svenska gruvföretag generellt skulle vara dåliga prospekterare, lång -- därifrån. Bl.a. när det gäller nya tekniska metoder är de mycket duktiga prospekterare. Det är visserligen sant att LKAB inte bedriver någon prospektering, men det behövs inte eftersom det finns så gott om malm och eftersom man gör sådana saker som att upplåta Viscariagruvan till Outokumpu för att få in sakkunskap utifrån i sin hantering. Mats Lindberg var ärlig på en punkt. Han sade att vi inte är överens om lagen nu. Det var vi inte för tre månader sedan heller. Det beror väl på att Mats Lindberg innerst inne är en avhängare av resterna av en kommandoekonomi, medan Karin Falkmer och jag kämpar för marknadsekonomi. Det är en fundamental skillnad, och den kan vi tydligen inte överbrygga.

Herr talman! Mats Lindberg har inte svarat på någon av mina frågor. Det förvånar mig inte, för jag är van vid att de blir obesvarade. Jag vet inte om jag ställde för svåra frågor eller vad det kan bero på. Mats Lindberg sade att det inte var någon god situation under de borgerliga åren. Därmed antydde han förmodligen att det inte var någon snabb exploatering av mineraler som pågick då. Att så snabbt som möjligt förbruka ändliga resurser är enligt Mats Lindberg en god utveckling. För mig som vill ha långsiktiga mål och som vill ta hänsyn till kommande generationer gäller swr att tänka på aikr. Då är det inte säkert att smabb förbrukning är en god utveckling. Hur skall vi hushålla med knappa mineralresurser med hänsyn till kommande generationer? Mats Lindbergs oförmåga att svara tolkar jag som att socialdemokratin inte är ett miljövänligt parti eller som att Mats Lindberg inte är representativ för socialdemokratin.

Herr talman! Vid utfrågningarna i näringsutskottet var det bara en enda sak som blev fullständigt klar. Vi hade två utfrågningar: en med representanter för SGU och en med representanter för industridepartementet. Det står nu fullkomligt klart att de budskap som vi fick vid dessa två tillfällen inte gav någon klarhet på någon punkt. Uppgifterna skiljde sig totalt. Den summa som man utgått från när det gäller medel till maringeologi och som regeringen stödde sig på saknade vissa bitar som SGU hade angett och som regeringen således inte hade tagit med vid sina beräkningar. Därför behövs det mer medel till SGUs maringeologi, om man skall kunna göra det möjligt att kartera och använda det fina fartyget på ett effektivt sätt. Det vore för sorgligt om vi skulle hamna i den situationen att fartyget trots de resurser som nu finns skulle få ligga still varannan vecka på grund av att man inte har råd att hålla besättning veckorna runt.
Herr talman! Som tillägg till det Karin Falkmer sade vill jag påpeka att det miljökemiska analysprogrammet, som nu finns framtaget, inte var färdigt då man begärde 2,5 miljoner. Det finns större anledning att tilldela maringeologin mer pengar nu än det var förut. Sedan vill jag försvara Mats Lindberg något gentemot Lars Norberg. Lars Norberg begär att riksdagen som någon sorts allvisdom skall säga att vissa mineraler inte skall få brytas därför att vi skall spara dem åt kommande generationer. Den sortens allvisdom tror jag inte riksdagen besitter och ingen annan heller. Är någon mineral brytvärd och kan brytas med miljöhänsyn, då tycker jag att vi skall bryta den i det här landet nu och inte vänta på att kommande generationer skall utnyttja den bättre.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att Mats Lindberg inte har svarat på frågan om miljöhänsyn när det gäller nationalparker och andra naturreservat. När det gäller frågan om hänsyn till kommande generationer borde det i varje fall rent intellektuellt kunna uppfattas som att det skall vara en mycket viktig del i våra diskussioner och i vår planering. Därför borde det kunna innebära en viss begränsning av den iver med vilken man snabbt vill exploatera de mycket knappa naturtillgångarna.

Herr talman! Det här betänkandet skulle normalt sett inte föranleda någon fördjupad politisk strid i onödan. För den skull avser jag att inte yrka bifall till någon reservation. Det innebär inte något ståndpunktstagande när det gäller reservationernas hållbarhet eller värde utan mera ett bidrag till rationalisering av riksdagens verksamhet. Jag kommer först att ägna min uppmärksamhet i detta lilla anförande åt reservation 3. Det gäller frågan om bokföring av extrakostnader för förmånliga krediter till u-länder. Vi har under många år från moderat håll hävdat att det här är en kostnad som är så starkt biståndsrelaterad att den bör redovisas under biståndsanslaget. Det finns egentligen inte mer att säga om det. Det är en fråga om hur man prioriterar anslagsredovisningen och medelsanvisningen. Vi har som sagt historiskt sett fört denna diskussion så noga, att jag här bara vill påpeka att moderata samlingspartiet står för den politik som vi alltid stått för i denna fråga. Jag skall i stället uppehålla mig en liten stund vid den fråga som berörs i reservation 7 och som är av stort intresse. Reservation 7 handlar om en statlig satsning på verkstadsteknisk utveckling och är ett utomordentligt tydligt exempel på socialdemokratisk näringspolitik, nämligen tron att man genom statliga insatser skall kunna förbättra för näringslivet genom att tillhandahålla pengar och ge stöd. Den verkliga sanningen är självfallet att den formen av konstgjord andning eller subventionspolitik är skadlig för näringslivet. Den skapar en konstlad miljö, som alls inte stöder utvecklingen av den näringslivssektor som programmet syftar till att stödja, utan fastmer skadar den. Det är därför som reservation nr 7 med dess resonemang är en väldigt väsentlig reservation. Den industrisektor som diskuteras i reservationen och som det verkstadstekniska programmet avser är en sektor som undergår stora prövningar, men dessa beror inte på de omständigheter som anges som grund för anvisning av medel under det verkstadstekniska programmet. Den verkstadstekniska industrin är en problemsektor, eftersom den omformar sig och sina prioriteringar. Politikerna kan då inte ingripa och ställa sig i vägen för en sund omstrukturering och säga: Här står vi med pengar, var så goda och ta av dem! Det bara förlänger och fördjupar problemen. Jag vill gärna hänvisa till vad ordföranden i VT delegationen, den verkstadstekniska delegationen, har uttalat när det gäller medlens anvisning. Han talar om produktutveckling, tillverkningsmetoder, informationsteknik, konstruktionskapacitet, materialkompetens och kvalitetssäkring. Detta är egenskaper hos en industri som denna själv måste utveckla. Det är en missriktad näringspolitik att söka stödja dessa drag hos en svensk industri. Vi moderater betonar att underleverantörsindustrin -- framför allt när det gäller bilindustrin i Sverige, men även andra industrigrenar -- är i behov av en stödinsats som syftar till att samordna industrisektorns resurser, så att man kan åstadkomma systemsamordnade leveranser. Därför vill vi inte att det verkstadstekniska programmet skall förlängas, utan vi har föreslagit att det skall avvecklas. I stället bör man diskutera möjligheten av en mera systemsamordnande insats. Detta är det väsentliga innehållet i reservation nr 7, som jag med det anförda överlåter till riksdagens bedömande utan att jag yrkar bifall till den.

Herr talman! Jag beklagar att företrädare för moderata samlingspartiet inte försitter något tillfälle att försöka knapra på det svenska biståndsanslaget, och det är naturligtvis synd. Jag är övertygad om att biståndsanslaget verkligen fyller en viktig funktion. Det finns emellertid hopp, eftersom jag även kan notera att Nic Grönvall och hans partikamrater i utskottet den här gången har följt folkpartiets linje när det gäller att säga nej till anslag till den verkstadstekniska sidan. Det var ju inte så länge sedan, närmare bestämt ett år sedan, som vi yrkade bifall tillsammans. Det är bra, men varför är det bra? Jo, i det här betänkandet finns två poster, en post som avser stöd till ny teknik och nytt material på den verkstadstekniska sidan och en post som avser stöd till industridesign. Den första posten tilldelas 50 milj.kr. och den senare 5,2 milj.kr. Det här verkar ju bra, och det låter som ett uttryck för en vilja hos statsmakterna, regering och riksdag, att satsa på olika delområden inom näringslivet. I grunden är det ändå en felaktig inriktning på politiken. Det går inte att dölja misslyckandena i den politik som har förts under lång tid och de konsekvenser denna politik har fått för t.ex. underleverantörsindustrin. Det är inte tillräckligt att skyffla ut 50 milj.kr. för nytt material och ny teknik eller att satsa 5 milj.kr. för att underlätta framtagning av ny industridesign. I stället krävs någonting annat, nämligen en näringspolitik som inspirerar människor till att satsa, till att våga komma i gång med nyföretagande, till att skapa tilltro till det meningsfulla i att driva företag, till att utveckla ny teknik och till att pröva nya former för samarbete mellan företagen, även i det större europeiska perspektivet. På så sätt utvecklar man ett starkt svenskt näringsliv. Den socialdemokratiska modellen är emellertid den motsatta. Den gör företagen missmodiga inför framtiden. Det är inte syftet, men så blir i alla fall konsekvensen av den politik som förs. Genom att strö ut småsmulor här och var av den här karaktären kan socialdemokraterna slå sig för bröstet och säga: Titta, vad mycket vi gör för att satsa på det ena eller det andra! Det är därför konsekvent av oss, som anser det vara viktigt med en stark underleverantörsindustri och som tycker att det är värdefullt och nödvändigt med en välutvecklad industridesign, att säga nej till den här typen av anslag. I stället kräver vi en annan typ av näringspolitik som innebär en mer målmedveten satsning på en näringsvänlig politik. Herr talman! Med det anförda har jag för folkpartiets del framfört några centrala synpunkter på det som behandlas i det här betänkandet.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 8. Det här betänkandet spretar. Det handlar om litet av varje. Jag börjar med industridepartementet. Vi inom miljöpartiet finner det märkligt att man, samtidigt som man talar om med hur många procent underställda verk skall rationaliseras, finner det lämpligt att öka anslaget A 1 till industridepartementet med över 11 % och anslaget Alla vet att man inom miljöpartiet är kritisk mot traditionell ekonomisk tillväxt. Men låt oss ett ögonblick se hur lyckosam staten har varit att stimulera den ekonomiska tillväxten. Under 1950-- 1960-talen låg tillväxten på drygt 3 % här i landet. Då hade vi varken industridepartement, styrelse för teknisk utveckling, industriverk eller energiverk. Sedan vi välsinnats med alla dessa institutioner har den ekonomiska tillväxten ungefär halverats och hållit sig i närheten av 1,5 %. Jag har ibland undrat om inte alla de skickliga medarbetarna i dessa verk, som kom till under slutet av 1960-talet fram till energiverkets tillkomst i slutet av 1970-talet, hade skapat mycket mer tillväxt, om de hade fått arbeta ute i näringslivet i stället för inom statsförvaltningen. Nåväl, industridepartementet borde ha alla förutsättningar att minska sin personal. Antalet statliga verk minskas i rask takt och ersätts med aktiebolag. För ett år sedan hade departementet ett 20-tal aktiebolag som sorterade direkt under departementet. Genom tillkomsten av Fortia har antalet aktiebolag nästan halverats. Nu avser departementet att förvandla både vattenfall och domänverket till aktiebolag. Man avser att slå samman Sind, STU och energiverket till ett verk, och nyligen har FFV bolagiserats. En bolagisering medför naturligtvis mindre administration. Om inte detta inverkar på behovet av administration inom departementet, undrar jag vad man egentligen sysslar med. När ett verk förvandlas till aktiebolag, är det inte längre departementet utan styrelsen och VD som leder verksamheten. Statens ansvar minskar kraftigt i förhållande till affärsverksformen. Vi föreslår en minskning av anslaget till industridepartementet med totalt 5 milj.kr. eller 7,6 %, varav en stor del bör kunna tas från utredningsverksamheten, som rimligen bör minskas kraftigt när departementet avhänder sig många arbetsuppgifter till aktiebolagen och till EG. Jag ansluter mig till Hadar Cars kritik av moderata samlingspartiet för dess vilja att ständigt knapra på u-landsbiståndet. Vi yrkar vidare avslag på förslaget om Sveriges deltagande i det europeiska rymdsamarbetet. Det innebär en besparing på över 400 milj.kr. Vi anser att det inte finns plats för sådana umbärliga utgifter, när man samtidigt tvingas att dra in på anslagen på den sociala sektorn, varom vi nås av dagliga rapporter -- allt fler människor måste söka hjäp på socialvården, skolbyggnader förfaller och kommunernas budgetar visar underskott på förfärande många håll. Vi tror inte heller på att de s.k. Spin-off-effekterna från rymdsamarbetet alls ger vinster som svarar mot insatserna. Spåren från miljardsatsningen på Tele-X förskräcker. Vad fick svenska folket för den satsningen? Ett mediokert TV-program som man själv får betala via reklam. Vi har däremot inte föreslagit nedskärningar på det inhemska rymdprogrammet. Vi menar att det är mer motiverat och ger Sverige möjlighet att upprätthålla en tillräcklig kontakt med rymdtekniken. När vi väckte vår första budgetmotion i januari 1989 föreslog vi inrättandet av delegationen för ekologisk teknik. Sedan dess har vi regelbundet kommit tillbaka med förslaget. Vår motivering var att ekologisk teknik inte utvecklas i tillräckligt snabb takt och att en sådan utveckling inte skulle kunna ske inom STUs ram. Inom varje organisation finns det en företagskultur. STUs företagskultur har utvecklats i samarbete med traditionell industri och teknisk forskning. Här gällde det att skapa en ny företagskultur, som utgick från att teknikutvecklingen skall vara samstämmig med ekologin som ett första krav. Vi har i någon liten mån blivit bönhörda när riksdagen och regeringen i fjol skapade programrådet för ett avfallssnålt samhälle med anslag från såväl industri som miljödepartementets petita. Då var anslagsramen 9 miljoner. I år är den inte mindre än 29 miljoner om regeringen får igenom sina förslag, vilket förefaller sannolikt. Vi föreslår en ytterligare ökning med 25 miljoner genom en motsvarande minskning av anslaget till STU, varvid ramen skulle bli 54 miljoner. Vi gläder oss åt att regeringen har böjrat inse att teknikutvecklingen måste ske i en riktning som stämmer med vad naturen kräver, men det går alldeles för långsamt. Det är därför som vi föreslår mer pengar, och det är därför som vi föreslår namnet delegationen för ekologisk teknik, vilket bättre visar vad det enligt vår mening bör handla om. På sikt bör naturligtvis all teknikutveckling utgå från kravet på samstämmighet med vad som krävs för att reparera och vidmakthålla uthålliga ekologiska system som garanterar och möjliggör mänsklighetens fortlevnad, eftersom det hela tiden är det som det handlar om -- mänsklighetens fortlevnad och skyldighet för oss som lever nu att se till att livsmöjligheterna för natur och människor i framtiden skall existera. Jag vill sedan säga några ord om stödet till verkstadsteknisk utveckling. Vi har i och för sig stött detta stöd. Men i fjol gjorde vi det med vissa villkor, vilka vi även i år anser bör gälla, nämligen att det skall användas till projekt som innebär någonting nytt och en vändpunkt och som syftar till ekologiskt sund teknik. Sådana projekt är inte alltid lönsamma på kort sikt. Och då kan det vara motiverat med statliga insatser. Detta sade vi i fjol, och detta är vår uppfattning även i år. Om det däremot gäller helt konventionell teknisk utveckling tror vi liksom reservanterna att det är osäkert om dessa pengar blir till någon större hjälp.

Herr talman! Jag kan gärna ansluta mig till Nic Grönvalls programförklaring att vi skall försöka begränsa debatten här i kväll. Jag kan göra det eftersom vi ganska snart får anledning att ha en betydligt större debatt när det gäller näringspolitik. När jag har sagt det kan jag inte underlåta att kommentera de båda värderade herrarna Grönvalls och Cars yttranden när det gäller i första hand det verkstadstekniska programmet. Det är egentligen ganska fantastiskt att de avfärdar alla tankar på ett samhälleligt engagemang. Det behövs inte. Man skall låta marknadskrafterna råda. Men varför tittar inte herrarna tillbaka något i historien? Hur är det med den svenska teleindustrin? Hur har den vuxit fram? Jo, genom ett omfattande samarbete mellan staten och det privata telefonbolaget. Hur har det gått med kärnkraften, herr Grönvall? På vilket sätt hade den vuxit fram om inte detta samarbete hade funnits mellan stat och näringsliv? Så här kan vi gå fram på område efter område. Jag kan bara peka på det rymdsamarbete som både moderater och folkpartister yrkar mer pengar till. Vad är det annat än ett samarbete mellan stat och näringsliv för att utveckla ny teknik och nya områden? Om man nu ser litet grand på våra konkurrenter åberopar vi ofta Japan och Japans näringspolitiska utveckling. Hur har den varit möjlig? Jo, just genom ett omfattande samarbete mellan staten och det enskilda näringslivet. Det är i själva verket på det sättet att om man skall få till stånd en utveckling i dagens samhälle finns det i betydande utsträckning behov av att samhället går in och hjälper fram teknisk utveckling och nya produkter. Varför skall man då bedriva denna svartmålning, som man ägnar sig åt i förhållande till ett relativt begränsat program såsom det verkstadstekniska programmet, som handlar om något av det mest grundläggande i svensk industri, nämligen hur verkstadsindustrin skall finna nya produkter och nya möjligheter att överleva i en radikalt förändrad situation? Inte så sällan talas det om bristen på riskkapital när det gäller att utveckla näringslivet. Och här är ju en möjlighet till riskkapital för näringslivsutveckling. Hadar Cars är ganska magnifik. Följ mig mot framtiden genom att säga nej, säger i realiteten Hadar Cars. Säg nej till att försöka utveckla en ny industridesign. Säg nej till att försöka arbeta fram nya verksamheter i de verkstadstekniska programmen, då åstadkommer vi verkligen ett resultat. Miljöpartiets reservation 1 handlar om att minska anslagen till förvaltningsverksamhet på industridepartementets område. Herr Norberg, detta anslag har radikalt minskats i takt med just de förändringar som miljöpartiet pekar på. I dag finns det en tjänsteman på departementet som handlägger frågorna om de statliga företagen, och jag tycker inte att det kan betraktas som en särskilt stor verksamhet på detta område. Sedan, herr talman, skulle jag vilja gå över till ett område som herr Norberg berörde, men som i övrigt inte har tagits upp i debatten, och det gäller rymdverksamheten. Utskottet anser att rymdverksamheten spelar en viktig industripolitisk roll. Den främjar högteknologisk forskning och utveckling och ger en kompetenshöjning av betydelse utanför den egentliga rymdverksamheten. Den ger även värdefulla erfarenheter av ett kvalificerat, systeminriktat Europeiskt utvecklingsarbete. Det kan vidare konstateras att vårt lands deltagande i det europeiska rymdsamarbetet tillför vår land värdefulla arbetsmöjligheter inte minst i Kiruna, en ort som långsiktigt byggs ut till att bli ett centrum för rymdverksamheten, vilket är av utomordentlig betydelse både när det gäller regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Jag tror att i runda tal 300 personer i dag sysselsätts i rymdverksamheten. Det visar vilken betydelse den här aktiviteten har och inte minst det internationella samarbetet, eftersom det skapar förtroende för Sverige som rymdnation och för Esrange i Kiruna att delta i det praktiska arbetet på rymdområdet. I reservation 5 föreslår moderater och folkpartister ett uttalande till regeringen att förutsättningarna för småsatellitprogrammet bör ses över i syfte att trygga de ambitioner som statsmakterna hade förra året vid antagandet av programmet. Centerpartiet föreslår i reservation 6 att anslaget skall höjas med Utskottet har tagit reda på från delegationen för rymdforskning att det nya planerade vetenskapliga satellitprojektet ryms inom de ramar som regeringen har föreslagit. Utskottet är liksom reservanterna av den uppfattningen att verksamheten med småsatelliter är av stor vikt för den tekniska utvecklingen för små och medelstora företag. Frågan om ytterligare medel kommer att tas upp i höstens budgetarbete, varför någon ytterligare medelsanvisning för närvarande inte behövs. Allra sist vill jag bara instämma i Hadar Cars karakteristik när det gällde moderata samlingspartiets försök att minska på anslaget till ulandsbistånd och föra över det till exportkreditgarantierna. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Med anledning av Åke Wictorssons senaste inlägg och till skapandet av god ordning i samhällsdebatten i denna kammare i kväll vill jag gärna säga att jag inte har yrkat bifall till några reservationer än så länge, så det behöver följakligen inte heller yrkas några avslag på bifallsyrkanden. Jag vill först uppehålla mig vid ett uttalande av Åke Wictorsson, nämligen det att Hadar Cars är magnifik. Det håller jag med om. Han är ståtligt magnifik när han kommer fram här i talarstolen med handen i byxfickan och säger: Ja, se moderater, de fingrar alltid på u-landsbidraget. Det är inte tal om det herr Cars, herr Wictorsson och herr Norberg. Det vi säger är att man skall bokföra saker och ting korrekt. Finner man på Exportkreditnämnden att u-länderna måste dra på den svenska kreditgivningen, skall det redovisas på rätt ställe. En annan sak som är värd att säga, herrar magnifike Cars och vanlige Wictorsson, är att det vi talar om i biståndsfrågan egentligen bara är att vi skall ge så mycket bistånd som vi har sagt att vi skall göra, men vi måste för Guds skull ha mottagare som orkar ta emot biståndet. Vi har aldrig motsatt oss -- och det är jag angelägen om att säga till herr Cars, så att vi inte åstadkommer en ovänskap i denna aftontimme -- att de mål som den svenska politiken arbetar utifrån skall fullföljas. Efter det vill jag gärna särskilt noga vända mig till herr Wictorsson. Hans anförande blev oerhört avslöjande. Det blev oerhört avslöjande i en mening som han använde. Jag hoppas att jag hann notera den noga. Han sade ''samhället hjälper fram'' när han talade om det verkstadstekniska programmet. Det är en socialists syn på ett näringsliv som inte får leva på marknadens villkor. Samhället hjälper fram. Det är det sätt man använder för att skapa ett beroendeförhållande och ett icke livskraftigt näringsliv. Frågan om det verkstadstekniska programmet föranleder faktiskt ännu en hälsning till den magnifike Cars. Anledningen till att vi nu har bytt ståndpunkt, som korrekt påpekats att vi har gjort, är att den socialdemokratiske ordföranden i delegationen nu har förklarat vad man ägnar sig åt. Det är just det som herr Wictorsson säger, man hjälper fram enskilda företag med bidrag. Det har vi aldrig velat stödja. När nu det har blivit uppenbarat vänder vi och följer folkpartiet med viss glädje.
Herr talman! Vad är det staten skall syssla med, frågade Åke Wictorsson i sitt anförande. Det tycker jag är en bra fråga. Jag är inte lika säker på att svaret var så bra. Jag framhöll i mitt tidigare anförande, för att spetsa till det en smula, att staten bör syssla med det som är olönsamt, dvs. det som på kort sikt är olönsamt, men som är livsnödvändigt på längre sikt. Till det hör just satsning på ekologisk teknik, förnybar energi, miljövänliga transportsystem och mycket i den stilen. Men då gäller det att staten väljer att rikta sina insatser mot områden som är ekologiskt sunda och nödvändiga. Man får inte bara pytsa ut pengar för att vad som helst skall utvecklas; huvudsaken är att det blir fart på hjulen. Fart på hjulen kan precis lika gärna ge farlig och skadlig tillväxt som nyttig tillväxt. Det vi har föreslagit är att ökningen av anslaget till industridepartementet inte skall vara långt över 12--13 %, utan ökningen av anslaget skall inskränkas till några procent. Min fråga är vad man egentligen sysslar med på industridepartementet, om det är en person som sysslar med de statliga företagen. De propositioner vi får från industridepartementet handlar i mycket stor utsträckning just om de statliga företagen och de statliga verken. Frågans formulering blir ungefär densamma som den bekanta: Vad sysslar de med på banken efter kl. 3? Det är för mig en förborgad hemlighet som det kunde vara roligt om Åke Wictorsson kunde berätta något om. Faktum är att det vi i miljöpartiet har uppfattat som industridepartementets huvudsakliga ansvarsområde faktiskt har minskat. Det har minskat på grund av en rätt medveten politik, nämligen att man skall överlämna mer åt den s.k. marknaden och mindre åt departementet att styra och ställa med. Jag är tacksam för ett svar.

Herr talman! Jag noterar att Nic Grönvall och moderata samlingspartiet nu växlat in på rätt spår när det gäller programmet för den verkstadstekniska utvecklingen. Min förhoppning är att en likartad manöver senare, kanske redan i höst, kommer att gälla synen på u-landshjälpen. Detta är inte en u-landsdebatt och jag skall inte förlänga diskussionen på den punkten. Jag begärde egentligen ordet för att polemisera med Åke Wictorsson. Men jag tycker att Nic Grönvall framförde alla relevanta argument så koncentrerat och skickligt att jag kan nöja mig med att instämma i det han sade.

Herr talman! Samhället hjälper fram, säger Nic Grönvall, med visst daller på stämman. Det är ett uttryck för en socialistisk syn på näringslivet, som inte tillåts arbeta på marknadens villkor, och det kan herr Grönvall aldrig ställa upp på. Nej, jag är på det klara med det. Moderata samlingspartiet och högern har aldrig ställt upp på detta, utan det har hävdats av en ganska bred majoritet i Sveriges riksdag med socialdemokratin som bas och ett betydande bistånd från andra partier i kammaren.

Skall ett litet land som Sverige kunna hävda sig i den framtida industriella utvecklingen, är jag ganska övertygad om att vi måste fortsätta med den här typen av utvecklingsprojekt. Det anknyter också till det verkstadstekniska programmet. Jag är något överraskad över att Hadar Cars så intensivt ansluter sig till Nic Grönvalls synpunkter på det här området. Men det är i och för sig inget speciellt avvikande från det mönster som i övrigt präglat folkpartiets inställning i de grundläggande politiska värderingarna under de senaste månaderna.
Herr talman! Det var bra att Åke Wictorsson gjorde detta inlägg. Det gav mig tillfälle att ta tag i en tråd som jag inte nappade på i mitt nyligen hållna anförande. Det gäller den parallell som Åke Wictorsson redan i sitt första anförande drog till energiproduktionen såsom ett exempel på det viktiga och värdefulla i statens engagemang. Jag är angelägen att påpeka att kärnkraftstekniken har utvecklats över världen av enskilda företag och med enskilda företags resurser. Med stora uppoffringar har man lyckats att genomföra ett marknadsekonomiskt lanseringsprogram därför att den egna resursens ansatser gav en värdefull produkt till marknaden. Det är egentligen fasaväckande att tänka sig ett samhällsmaskineri där industrins resurser -- det är Åke Wictorssons värld jag talar om -- är beroende av att den s.k. staten tillhandahåller de resurser som behövs för att utveckla samhällsnyttigheter som teleservice, energiproduktion, m.m. Det vore förödande om svenskt näringsliv hade att lita till Åke Wictorssons villkor. Vi står vid resultatet av den politiken 1991. Vi hoppas på en förändring i höst, Åke Wictorsson. Vi skall då se till att det svenska näringslivet lever på de villkor som marknaden erbjuder; den vitalitet och den framgångsdröm som marknaden ger i stället för det varma vaddbandage som statliga subventioner och stödformer ger.
Herr talman! Det jag har försökt att säga är att man inte kan dölja misslyckanden inom den svenska industripolitiken genom att plocka in småanslag av den karaktär som vi har diskuterat i kväll. Jag vill däremot understryka att mycket av den utveckling som skett inom kommunikationsområdet, energiområdet, m.fl. områden har baserats på ett samarbete där staten har varit med och skapat resurser för utveckling. Inte minst gäller detta inom energisektorn och kanske i alldeles särskilt hög grad när det gäller kärnkraften. Jag är fullt på det klara med att detta inte nödvändigtvis är ett avslutat kapitel, utan att det kan finnas områden där ett samarbete mellan stat och näringsliv även framöver kommer att visa sig vara fruktbart för båda parter. Någon annan uppfattning har jag inte. Om någon har uppfattat mig annorlunda, har vederbörande uppfattat mig fel.
Herr talman! Jag har personligen i min industriella verksamhet varit nära förtrogen med statens insatser. De har ofta varit katastrofala, som just för kärnkraftsområdet. Jag vill nu inte ta upp en kärnkraftsdebatt här, men insatserna inom aktiebolaget Atom Energi var ju till mycket stor del ett misslyckande, som sedan den privata industrin lyckades omvandla till en industriell framgång. I just aktiebolaget Atom Energi skolade man upp en del människor och gav dem en grundkunskap, men det industriella konceptet var som sagt en katastrof. Jag var själv med när Marviken fick ställas om från kärnkraftsanläggning till oljeeldat kraftverk. Jag var ansvarig för igångkörningen av turbinen när vi månad efter månad väntade på ånga från reaktorn, ånga som aldrig kom och aldrig har kommit. De stora framgångarna i samarbetet mellan stat och industri har huvudsakligen utgjorts av att staten har stått som beställare av viktiga utrustningar -- det har gällt statens järnvägar, det har gällt Vattenfall, det har gällt försvarsmakten. Allt det som staten har beställt av industrin är förmodligen det bästa stöd som staten har givit industrin, genom att man därigenom har kunnat utveckla prototyper och få referensanläggningar för ny teknik. Det är precis den typen av utveckling som jag tror på även när det gäller det som i dag ligger oss varmt om hjärtat, nämligen ekologisk teknik. Det är den modellen som skall användas -- staten skall se till att det kommer beställningar till industrin på sund ekologisk teknik, och inte vilken teknik som helst utan en teknik som vi kan stå till svars för inför kommande generationer.

Herr talman! Det är just detta det handlar om: staten som beställare. Vad innebär det? Jo, det innebär ett icke obetydligt risktagande från statens sida, det innebär om man så vill att man avlastar marknaden det risktagandet och flyttar över det på samhället. I vissa lägen är det klart att ett sådant risktagande för med sig konsekvenser. Det såg vi i Marviken, och det har vi kanske upplevt på andra håll också. Men det är en förutsättning för en utveckling att vi verkligen vågar satsa också på projekt som kan misslyckas. Annars får vi inte den utveckling, den expansion av näringslivet, som vi vill ha. En av förklaringarna till att svenskt näringsliv är så framgångsrikt på världsmarknaden ligger obestridligen på det här området. Sedan vill jag gärna ge Lars Norberg ett erkännande också när det gäller diskussionen om att man får satsa på det som kanske inte är lönsamt kortsiktigt men som långsiktigt har lönsamhet. Det är just det som ligger i systemet. Jag är av samma uppfattning som Lars Norberg, att utvecklingen mot ett avfallssnålt samhälle skall ha den här ekologiska inriktningen. Det har har vi också konstaterat i betänkandet. Sedan vill jag också ge ett erkännande till Hadar Cars. Hans senaste inlägg hyfsade till den här debatten och återförde den till den jordnära verkligheten, när han gav ett erkännande åt den här utvecklingen. Men frågan är: På vilken nivå och vid vilken storlek förvandlas det här från en ful socialism till en handlingskraftig näringspolitik? Är det antalet miljarder det handlar om? Det skulle möjligen kunna förklara motståndet mot det verkstadstekniska programmet; om det blir tillräckligt små belopp blir det ful socialism. Men i övrigt upplever jag att Hadar Cars inlägg mycket framgångsrikt slog hål på Nic Grönvalls fasa. Jag hoppas att han skall vara litet mindre förskräckt för framtiden, även om det kommer att bli betydande inslag av en socialdemokratisk näringspolitik också i den. I övrigt gratulerar jag bröderna till trätan även om de grundläggande frågor som gäller hur man skall utveckla näringspolitiken i framtiden. Det vittnar inte om att man har någon särskilt likartad bedömning på det här området. Därmed, herr talman, må den här debatten vara slut för mitt vidkommande.

Herr talman! Jag skall följa Nic Grönvalls höga föredöme från behandlingen av förra ärendet och låta bli att yrka bifall till den reservation som jag har avgivit till det här betänkandet. Reservationen rör den del av betänkandet som har rubriken Exportfinansiering och anknyter till en del av den diskussion som fördes alldeles nyss. I en motion som vänsterpartiet har väckt och som handlar om insatser för att främja demokratisering i uländer finns exportkrediterna nämnda i ett yrkande. Exportkrediterna är ett handelspolitiskt instrument, avsett som stöd för svensk export och som stöd för svensk industri. Formellt sett är det inte fråga om en biståndsinsats, det är inte fråga om ulandshjälp. Men det är den formella sidan. Statlig handelspolitik, export med statliga garantier och i förlängningen ett statligt samhälleligt stöd, kan inte kopplas fritt från samhällets, Sveriges, ulandspolitik och biståndspolitik.

Vi i vänsterpartiet, precis som miljöpartiet, var motståndare till den renodlingen av exportkreditgarantisystemet. Vi menade att det i det systemet fortsatt borde finnas plats för regionalpolitiska hänsyn, för sociala hänsyn och för hänsyn av den typen att vi från Sverige inte stöder export av produkter eller tjänster som vi inte själva vill ha. Som ett exempel på detta kan man nämna kärnkraftsteknologi. Vårt resonemang gick också ut på att svensk export inte borde stödjas, om det t.ex. var fråga om produktionsanläggningar -- nyckelfärdiga fabriker, som det ofta är -- där man kunde befara att verksamheten skulle bedrivas under sådana arbetsmiljöformer eller sådana sociala former att vi inte hade accepterat det i Sverige. Det är denna argumentationslinje som vi ansluter oss till i motionen och den reservation som finns till det här betänkandet. Vi menar att när staten går in med stöd till exporten får sådan export inte gå stick i stäv med de mål vi ställer upp för biståndsgivning. Det finns en viktig beståndsdel i exportkreditgarantin som man kan betrakta som ''utlandsbistånd''. Det är alltså inte bara stöd till svenska företag, utan också stöd för utveckling i det land dit exporten går. En av de faktorer som vi bör ta hänsyn till är att svenska staten inte skall stödja export till länder där exporten kan tänkas förhindra, bromsa eller direkt motverka en demokratisk process. Därför skriver vi i reservationen och i motionen att exportgarantikreditgivning skall ta hänsyn till de svenska biståndsmålen. Med tanke på att kammaren är belastad med mycket arbete och att voteringar tar tid och gör arbetsbeslastningen ännu större genom att dra ut på tiden ännu mer, kommer jag, vilket jag sade inledningsvis, inte att yrka bifall till reservationen. Jag har bara velat markera att vi har den åsikt som finns uttryckt i reservationen. Tack!
Herr talman! Utskottet vidhåller sin uppfattning från tidigare om att man inte skall blanda ihop exportkreditgaranti med biståndspolitik. I den mån det finns en biståndspolitisk inriktning av exporten skall den handläggas av andra organ än exportkreditnämnden. Vi är nämligen av den uppfattningen att det inte är lyckligt att man blandar ihop de olika uppgifterna. Vi tror att var och en som sätter sig in i frågan förstår att det är bättre att skilja på detta och hantera det på olika sätt. Det är skälet, herr talman, till att vi yrkar bifall till utskottets utlåtanden.
Herr talman! Jag tror inte att Åke Wictorsson menar att man helt och hållet skall skilja på exportkreditgivning och biståndspolitik. En redovisning av de exportkreditstöd som exportkreditnämnden har gett visar att det i huvudsak gäller vad vi betraktar som u-länder. Visserligen gäller det inte de allra fattigaste länderna, de betraktas knappast som kreditvärdiga. Jag har inte talat för att man skulle sudda ut gränserna helt och hållet. Jag talar mera för att man skall acceptera det faktum att begreppen flyter samman. Det finns vad man populärt brukar kalla en gråzon där stödet till svenska företag i praktiken lika mycket är ett stöd till det land till vilket man exporterar. Jag tycker att det är någonting som måste slå igenom i en eller annan form i behandlingen av kredit eller garantigivningen.
Herr talman! Självklart tror jag att man kan lägga den här typen av aspekter också på exportkrediter. Jag tror dock att det vore olyckligt om man speciellt betonar att exportkreditnämnden skall pröva på vilket sätt krediten medverkar i demokratiseringsprocessen eller vilken betydelse den har för den sociala utvecklingen. Jag tror inte att det är rätt instans för den typen av prövningar.

Herr talman! Vi i miljöpartiet har ingen reservation fogad till betänkandet. Vi kanske borde ha haft det, eller i varje fall ett par motioner med anknytning till de områden som betänkandet handlar om. Ett litet parti orkar dock inte alltid med att ta upp alla de frågor som man i och för sig har på känn borde tas upp. Vi har i korthet tagit upp frågan om anslaget till GATT i den motion där vi markerade att anslaget borde minskas. Jag har inte följt upp motionen, eftersom det är uppenbart att man inte kan minska anslagen utan att utträda ur organisationen. Det finns alltså ganska klara regler för det och dithän vill inte miljöpartiet driva frågan. Vi ville kanske markera en viss skepsis och en viss reservation mot GATT skall vara ett samarbetsorgan för internationell handel. Internationell handel hälsar vi med tillfredsställelse när den sker mellan likaberättigade och självständiga stater och enskilda människor. Grundvalen måste då vara att det, som sagt, sker mellan likaberättigade parter. Dessutom bör handeln bedrivas på sådant sätt att den inte skadar vår gemensamma jord. Sådana organisationer bör stödjas. Tyvärr är kravet på likaberättigande inte alltid tillräckligt för att handeln verkligen skall ske på lika villkor. Vissa västerländska företag bedriver en verksamhet i handeln med u-länderna som allvarligt skadar dessa länders ekologiska system. Det pågår och man exploaterar också människor i u-länderna. I fråga om GATTs strävan mot en global frihandel har dessa problem kommit att stå i konflikt med önskemålen om att ha en fri handel. På vissa områden tror vi i miljöpartiet att det är omöjligt att ha en helt fri handel. Det finns ekologiska och mänskliga hänsyn, risker för social dumpning osv. som gör att man måste ha begränsningar. Jag tror att jordbruket är ett typiskt exempel där man nog aldrig kan uppnå en totalt fri handel därför att människor är så angelägna om att ha en närförsörjning när det gäller det allra livsnödvändigaste. Så långt om GATT.

Då ändras GATT i rätt riktning. Vi borde också ha motionerat om EKN. EKN och dess verksamhet är en del av ett system som förekommer i industriländerna, ett system där man under visst hemlighetsmakeri konkurrerar med varandra med hjälp av krediter som ofta är affärsmässigt tvivelaktiga och leder till stora förluster. Det kan jag inte betrakta som något annat än merkantilism i gammaldags bemärkelse. Jag är förvånad över att de partier som säger sig företräda marknadsekonomin i alla väder inte reagerar emot detta system. Om detta vore en sund försäkringsverksamhet med normala kommersiella risker, tycker jag inte att staten skulle behöva engagera sig i verksamheten. Miljöpartiet kan godkänna statlig kreditgaranti när det finns alldeles speciella skäl för att krediterna inte är marknadsmässiga. Det kan finnas andra aspekter på krediterna av det slag som Rolf L Nilson tidigare berörde. U-hjälpsmål eller sociala mål kan motivera att man går ifrån det som är rent marknadsmässigt. Det märkliga är att sådana hänsyn inte skall få tas enligt reglerna. Varför skall staten blanda sig i något som borde kunna klaras ut genom ett normalt försäkringsväsende?

Herr talman! I detta skatteutskottets betänkande 14 behandlas en del motioner som handlar om rättssäkerheten i skattelagstiftningen. En förutsättning för ett fungerande skattesystem är naturligtvis att det finns en tillfredsställande kontroll av skatteunderlaget. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att det ligger i alla ärliga och hederliga medborgares intresse att skattemyndigheterna har en hög ambition att motverka skattefusk och att myndigheten har förutsättningar att kunna beivra fusk i de fall det förekommer. Emot denna strävan kan dock ibland ställas den enskildes intresse av integritet och rättssäkerhet. Från rättssäkerhetssynpunkt är det utomordentligt viktigt att bevaka förutsebarheten och legaliteten inom skattekontrollen och att alla verkligen behandlas lika. Det är nödvändigt att myndigheternas möjligheter att företa ingrepp mot enskilda och företag är ordentligt reglerade i lag. I och med att myndigheterna fått allmänna befogenheter vad gäller kontrollen av de skattskyldiga, så blir dessa kontroller beroende av tjänstemännens personliga inställning med risk för stora skillnader i behandling som följd. Under många år har folkpartiet liberalerna hävdat att rättssäkerheten inom skattelagstiftningen måste förstärkas. Statens kontrollintresse får inte prioriteras så högt att enskildas och företags integritet åsidosätts. När Sverige och den socialdemokratiska regeringen kritiseras i den allmänna debatten för övergerpp mot rättssäkerheten är exemplen för det mesta hämtade från skatteområdet. Den behandling som bilhandlaren Halvar Alvgard utsatts för visar med all önskvärd tydlighet att den enskildes rätt lätt kan förloras i snårskogen av regler. Trots att vi nu har fått ett enklare skattesystem så kvarstår en mängd lagar och regler som tillkommit för att på olika sätt kontrollera att medborgarna uppfyller sina skatte och uppbördsförpliktelser gentemot staten. Många av dessa regler står i strid med vad ett rättssamhälle kan acceptera i lagstiftningsväg. Folkpartiet liberalerna vänder sig mot att skattemyndigheten ges befogenhet inte bara att ompröva ett tidigare fattat preliminärt beslut utan också ges en fullständig rätt att överpröva sitt en gång tidigare slutbehandlade taxeringsärende. Detta strider enligt vår mening mot den i svensk rättväsende grundläggande principen att en domstol eller myndighet inte skall kunna döma eller besluta i ett ärende eller mål som myndigheten tidigare tagit befattning med. Den som en gång tidigare har bedömt en sak kan inte förutsättningslöst ompröva ärendet. Medvetet eller omedvetet måste beslutsfattaren har påverkats i sin tidigare inställning till men för den enskildes rätt till en förutsättningslös prövning av sitt ärende. Folkpartiet liberalerna menar att det allmännas processföring borde skötas av ett fristående allmänt ombud, som har en, gentemot myndigheten, självständig och oberoende ställning. Eftersom skattemyndigheten vid grundbeslutet redan har intagit en ståndpunkt, måste det ur den skattskyldiges synvinkel kännas som om det allmännas talan redan på förhand är bestämd, och det av en skattemyndighet som måste antas ha en i princip fiskal inställning. Vår invändning mot att skattemyndigheten som första instans skall få besluta i ärenden om obehöriga vinstöverföringar grundar sig på att dessa frågor är av så komplicerad natur att de endast bör få avgöras av domstol. Det är också angeläget att få en så enhetlig rättstillämpning som möjligt på detta område. Därför bör dessa beslut behandlas av länsrätt som första instans. Mot våra protester införde riksdagen för några år sedan rätt för skattemyndigheterna att företa generella taxeringskontroller. När lagrådet granskade regeringsförslaget framfördes mycket allvarlig kritik. Bl.a. påpekades att man genom detta förfarande inkräktar på det grundlagsstadgade skyddet för varje medborgare mot husrannsakan och liknande intrång. Vi måste naturligtvis ha en fungerande skattekontroll, men denna ambition får inte gå så långt att den enskildes bertättigade anspråk på en privat sfär helt sopas undan. Folkpartiet liberalerna har under många år föreslagit att skattskyldiga skall få ersättning för sina rättegångskostnader när de processar i skattedomstolar. Om den enskilde behöver anlita en advokat, revisor eller annan expert som hjälp i processandet, har han hittills inte haft rätt till ersättning för dessa kostnader ens om han vunnit målet. Den traditionella synen är nämligen att den enskildes rätt skall bevakas av skattemyndigheten eller domstolen i fråga. Det säger sig självt, anser vi, att domstolen inte räcker som garant för att tillvarata den enskildes rätt. Motparten i skatteprocesser brukar vara en erfaren skattejurist. De flesta skattskyldiga hamnar därför i ett ohjälpligt underläge om de inte får ha ett ombud. Det är mycket viktigt för rättssäkerheten att parterna är jämnstarka. Behovet av juridiskt biträde i skatteprocessen är därför en elementär rättssäkerhetsfråga. Regeringen lade häromåret fram förslag till ändring av dessa regler. Regeringsförslaget och riksdagens beslut innebar ändå att huvudregeln alltjämt kvarstår; den enskilde skall själv betala sina ombudskostnader, även om han vunnit målet. Detta är en märklig regel. Vi anser av både rättviseskäl och principiella skäl att alla bör ha rätt att få sina kostnader täckta, när de helt eller delvis vinner ett skattemål. Den enskilde bör naturligtvis även kunna erhålla ersättning i de fall där skattemyndigheterna använt hans fall i prejudikatsyfte. Att så inte är fallet är verkligen mycket märkligt. Bevissäkringslagen ger mycket stora befogenheter till skattemyndigheterna att själva besluta om att göra s.k. eftersökning, vilket är en åtgärd som i straffprocessen kallas husrannsakan. Bevissäkringslagen ger t.o.m. större befogenheter att söka igenom privata utrymmen än vad husrannsakan gör. Ett så allvarligt ingrepp i den enskildes privata utrymmen skall enligt vår mening inte få ske utan att misstanke om brott föreligger. Vi anser för övrigt att skattemyndigheterna aldrig skall ha rätt att tränga in i privata utrymmen. Denna rätt skall vara förbehållen polis och kronofogdemyndigheten. I de flesta fall borde det räcka med hot om vite för att få fram material för granskning från deklarationsskyldiga som misstänks för brott men som vägrar lämna ifrån sig sina handlingar. Dagens oanmälda skatterazzior, som sker utan att misstanke om brott föreligger, anser vi inte skall få förekomma i en rättsstat. Betalningssäkringen är en mycket omfattande tvångsåtgärd. Den är ett förödande instrument mot skattskyldiga som inte har gjort sig skyldiga till det som lagen vill stävja. Åtgärden innebär en särskild rätt för staten att lägga kvarstad på ännu icke fastställda skattefordringar hos en förmodat skattskyldig. Om det nu skall finnas en lag om betalningssäkring måste den utformas så att den uppfyller högt ställda krav på rättssäkerhet. Den tjänsteman och den domare som handlägger ett betalningssäkringsärende kan vid ett felaktigt beslut fullständigt ruinera en enskild persons ekonomiska och sociala ställning. Betalningssäkring är ett oerhört maktmedel, och det måste i samband med användningen av detta ställas samma höga krav på precision som då människor döms till fängelse. Tolkningen av begreppet ''påtaglig risk'' när det gäller statens sätt att säkra rena kreditrisker kan vi i folkpartiet inte godta. Ett så vittomfattande riskrekvisit kan mycket hårt drabba gäldenärer, som intensivt kämpar för att undvika konkurs. Det kan dess värre vara just betalningssäkringen som framtvingar en konkurs, vilken annars skulle ha kunnat undvikas. Betalningssäkring synes i dessa fall bara vara ett sätt att kringgå det ordinära konkursförfarandet och att förse det allmänna med ytterligare ett instrument utöver det som alla andra borgenärer har att tillgå. Betalningssäkring skall enligt vår mening endast omfatta de fall då det s.k. sabotagekravet är uppfyllt. Vårt krav att ett beslut om betalningssäkring skall motiveras utförligt borde vara självklart. En förutsättning för att beslut om betalningssäkring inte skall vara helt orimlig från rättssäkerhetssynpunkt är att det finns ett fungerande system för ersättning. Risken för felaktiga beslut är mycket större i betalningssäkringsmål än i någon annan statlig verksamhet. Trots detta är skadeståndsskyldigheten ändå på några punkter begränsad. Folkpartiet liberalerna anser att statens ersättningsrätt skall omfatta även den skattskyldiges kostnader för biträde och utredning i betalningssäkringsmålet. När det gäller den förenklade deklarationen är det anmärkningsvärt att regeringen ännu inte bestämt i vilken form utredningsarbetet skall bedrivas, trots att riksdagen begärt det. Lika anmärkningsvärt är det att regeringen inte lägger fram något förslag angående uppdragsgivares betalningsskyldighet för uppdragstagares skatter och avgifter, fastän det sedan många år tillbaka finns ett utredningsförslag. Herr talman! Det finns en rad reservationer till betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till nr 23, 25, 32, 38, 39 och 41.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas tas dels frågan om anslag till skatteförvaltningen upp, dels behandlas en rad borgerliga motioner syftande till att bl.a. stärka rättstryggheten i taxeringsprocessen. I Görel Thurdins frånvaro vill jag säga några ord om dessa frågor. Görel Thurdin är förhindrad att delta i debatten här i kväll. När det gäller anslag till skattemyndigheterna vill vi från centerns sida säga något om överförandet av folkbokföringen från kyrkan till skattemyndigheterna. I centerpartiet har vi hela tiden motsatt oss att man skulle lämna ett väl fungerande system för folkbokföring och föra över denna från kyrkan till skattemyndigheterna. Detta system blir dessutom dyrare för samhället. Vi har upprepade gånger sedan beslutet fattades krävt att riksdagen skall upphäva det, och vi har i år framfört kravet i en partimotion. Genom att inte genomföra beslutet skulle man minska anslagsbehovet med 350 milj.kr., varav 100 milj.kr. faller på riksskatteverket och 250 milj.kr. på regional och lokal skatteförvaltning. Vi ser det som en mycket värdefull besparing med statliga medel och en viktig åtgärd för att undvika en ökning av byråkratin. I reservationerna 1 och 4 tar vi upp dessa besparingskrav på tillsammans 350 De andra frågorna i betänkandet gäller främst rättssäkerheten inom taxeringsprocessen. Centern står bakom 17 av de reservationer som innehåller krav som på olika sätt skall bidra till att öka rättstryggheten. Innan jag kommenterar ett par av dessa reservationer vill jag ge några allmänna synpunkter på dessa för den enskilde så viktiga frågor. Rättssäkerheten är enligt vår mening av grundläggande betydelse och en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Varje medborgare måste kunna känna rättslig trygghet och ha möjlighet att hävda sina intressen och rättigheter samt lita på att samhället behandlar var och en korrekt och lika. Dessutom skall den enskildes integritet respekteras. Skatternas stora ekonomiska betydelse såväl för de flesta medborgare som för samhället och de många kontakter med myndigheter som enskilda har i skattefrågor medför att rättstryggheten inom det området har särskilt stor betydelse. För att rättstryggheten inom skatteområdet skall vara tillfredsställande fordras att regler för beskattning och taxering är så enkla och klara som möjligt så att man på så sätt kan undvika osäkerhet och delade meningar om hur reglerna skall tolkas. Andra lika betydelsefulla förhållanden är bl.a. att den enskilde i sina kontakter med skattemyndigheterna skall kunna hävda sina intressen och att myndigheternas åtgärder gentemot den enskilde inte är mer ingripande än omständigheterna kräver och respekten för den enskildes integritet medger. Det är dessutom av stor betydelse att myndigheters och domstolars beslut fattas utan större tidsutdräkt. I det förenklingsarbete som sker inom skatteadministrationen är det viktigt att beakta vad planerade förändringar kan komma att betyda för den enskilde skattebetalaren vad gäller information, möjligheter att bedöma de egna skatteförhållandena och erforderliga tidsmarginaler för uppgiftslämnande och inbetalningar. Centerpartiet ser det som väsentligt att rättstryggheten i skatteprocessen förbättras bl.a. genom att den enskilde ges en starkare ställning än för närvarande gentemot skattemyndigheterna. Herr talman! Jag vill nämna några exempel från reservationer som vi står bakom och som innebär förbättringar som vi finner vara angelägna. De flesta kraven är krav som bl.a. vi från centern har framfört många gånger tidigare, både i motioner och i reservationer tillsammans med övriga borgerliga partier. Det gäller först den förenklade deklarationen. Nu har ju den skattskyldige enbart att sätta ett kryss för att på så sätt markera att han eller hon är nöjd med de uppgifter som han eller hon har fått i fråga om sin inkomst. Vi anser att skattemyndigheten skall förtrycka inkomna inkomstuppgifter på deklarationsblanketten. Därigenom skulle den enskilde ha möjlighet att kontrollera att de uppgifter som kommit in till skattemyndigheterna är korrekta, en möjlighet som bör vara en grundläggande regel. En annan fråga gäller omprövning till den skattskyldiges nackdel. Vi anser i en motion att beslut om omprövning bör få ske endast inom sex månader, och inte som nu inom ett år, fr.o.m. En annan fråga som tas upp i reservationer är eftertaxering vid oriktig uppgift. Vi tycker att det ibland ställs orimliga krav på den enskilde och att förutsättningarna för omprövning därför bör kunna prövas. Det bör enligt vår uppfattning vara till fyllest om den skattskyldige i deklarationen lämnat de upplysningar som han eller hon anser sig rimligen böra lämna. Om skattemyndigheterna underlåter att inom ramen för sitt taxeringsarbete utreda den aktuella skattefrågan bör enligt vår mening i princip någon möjlighet till eftertaxering inte föreligga. Genom dessa större krav på taxering i första instans ökar som vi ser det rättssäkerheten för den enskilde. Skattetilläggen är en annan fråga som vi årligen har att debattera här i riksdagen. Vi anser det mycket viktigt att stor hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet i samband med bedömning av i fall skattetillägg skall utgå. I vår reservation framhåller vi, att eftersom förslag ännu inte har kommit från regeringen om förbättringar och reformer i det här fallet, är det nu nödvändigt att riksdagen hos regeringen gör en framställning om att sådant förslag skall framläggas. Arbetsgivares ansvar för ej erlagd skatt kan ibland leda till stora problem och medför orimlig börda för arbetsgivare som driver sitt företag som handelsbolag eller enskild firma. Det är uppenbart att det ibland uppstår förhållanden som är helt oacceptabla. Av den anledningen anser vi att snabba åtgärder är nödvändiga. En första åtgärd bör enligt vår mening vara att de jämkningsmöjligheter som finns för ställföreträdare för aktiebolag utvidgas till att omfatta allt arbetsgivaransvar där ej betalt skattebelopp beror på förhållanden som arbetsgivaren haft svårt att kontrollera. Ett annat problem som ibland visar sig gäller uppdragsgivares betalningsskyldighet för uppdragstagares skatter och avgifter. Bestämmelserna i uppbördslagen om detta ansvar bör ändras i syfte att stärka den enskildes rättstrygghet. I flera reservationer tas frågor upp som syftar till att stärka rättssäkerheten vid betalningssäkring. I en av de reservationerna tar man upp en fråga som ligger nära ett område som jag själv har haft tillfälle att arbeta med i andra sammanhang, nämligen det allmännas skadeståndsansvar. Kravet att den enskilde skall ha rätt till ersättning för all skada han eller hon har lidit på grund av felaktigt beslut om betalningssäkring bör enligt vår uppfattning resas. Vi vill att det i det här fallet skall vara fråga om ett strikt ansvar. Vi anser även att den självrisk på 5 000 kr. för den enskilde som gäller vid ersättning på grund av fel från myndigheters sida skall tas bort. Vi anser det både principiellt och moraliskt fel, och vi anser därför att full ersättning skall utgå. I betänkandet behandlas även kostnader i skatteprocesser i mål som den enskilde vinner. Vi anser att den enskilde i de fallen alltid skall ha rätt till ersättning för de skäliga kostnader som han eller hon har lagt ner för att hävda sin rätt. En annan fråga som tas upp är bevissäkringslagen. Den har ju utsatts för mycket kritik under årens lopp med hänsyn till att det föreligger stora risker för att rättssäkerheten kan eftersättas vid tillämpningen av lagen. Det finns exempel på hur den mycket hårt har drabbat oskyldiga människor, och det har dessutom varit svårt för dem att få skälig ersättning för uppkomna skador och förluster. Kritiken mot lagen ledde till smärre förändringar 1988, men även efter det att dessa förändringar genomförts i lagen kvarstod enligt vår mening riskerna för att lagen tillämpas så att rättssäkerhetssynpunkterna eftersätts. Jag har själv under många år och även i år motionerat om att lagen skall avskaffas. Såsom framförs i reservationen är det inte tillfredsställande att skattemyndigheterna enligt bevissäkringslagen har möjlighet att med tvång bereda sig tillträde till privata utrymmen. Jag anser att vitesföreläggande i de flesta fall torde vara tillräckligt för att förmå sådana deklarations och uppgiftsskyldiga som inte är misstänkta för brott att lämna ifrån sig material för granskning. I de fall som vitesföreläggande inte visar sig vara tillräckligt är det befogat att låta skattemyndigheterna ta till prövning i domstol och via handräckning av kronofogdemyndighet få tillgång till önskat material. Vid misstanke om skattebrott räcker det med de regler som gäller för genomförande av husrannsakan. Detta är motiv för att denna lag bör avskaffas. Huvuddelen av de krav som jag har uppehållit mig vid är gemensamma ställningstaganden, nu liksom tidigare, från centern, moderaterna och folkpartiet. Från centerns sida stöder vi självfallet alla de motioner och reservationer som våra utskottsrepresentanter står bakom. Den tidigare talaren har yrkat bifall till vissa av dessa reservationer. Jag avstår från att nu yrka bifall till ytterligare reservationer.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande till största delen uppehålla mig vid anslagen till riksförsäkringsverket. Jag börjar med att konstatera att skatteförvaltningarna inte kan göra ett bra jobb i dag. Man hinner inte göra tillräckligt många eller tillräckligt noggranna kontroller av näringsidkares och enskildas deklarationer.

Om hänsyn tas till löne och prisomräkning m.m. innebär budgetförslaget faktiskt en minskning av anslaget till den befintliga löpande verksamheten.'' Utskottets slutsats efter detta konstaterande är att de i propositionen föreslagna anslagen är väl avvägda! Det skall bli intressant att höra Bruno Poromaa förklara att det kan anses väl avvägt att RSV inte kan sköta skattekontrollen med bibehållande av en hög ambitionsnivå. Från vänsterpartiet tycker vi att det är en märklig slutsats. Nuvarande situation leder till att samhället går miste om skatteintäkter. Det rör sig om belopp i miljardklassen. Det vet vi från tidigare års extrasummor till skattekontroll. Men det innebär också att enskilda och näringsidkare går miste om för mycket inbetald skatt. De skattekontroller som genomförs visar att en av fyra rörelseidkare och en av tre löntagare får sänkt taxering. Vänsterpartiet har i årets budgetproposition begärt totalt 29 milj.kr. utöver regeringens förslag för att klara en högre ambitionsnivå. Vi vill fördela dessa pengar så att 14 miljoner anslås till regional och lokal skatteförvaltning och 5 miljoner till kontroll av stora bolag. Dessutom anvisas omedelbart 10 miljoner extra för att trygga personalförsörjningen i Stockholms län. Förra året anvisade riksdagen 20 milj.kr. extra till skatteförvaltningen i Stockholms län, eftersom man då hade svårigheter med personalrekryteringen. Nu har situationen förbättrats, men de människor som kunde rekryteras förra året måste få sin lön även i år. Det är märkligt att utskottet inte vill anslå dessa medel. Jag vill veta hur Bruno Poromaa och skatteutskottet vill lösa problemet med löner till den personal som anställdes med extra pengar förra året. Jag vill också kortfattat kommentera de borgerliga förslagen. I motioner från moderaterna liksom centern finns förslag om att man skall sänka anslagen till skatteförvaltningen med, på sina håll, flera hundra miljoner kronor. Anser ni att det är bra att skatteförvaltningarna inte hinner kontrollera taxeringarna och att skatteinkomster i miljardklassen undandras statskassan? Centern motiverar visserligen sina förslag med att man vill riva upp beslutet om att föra över folkbokföringen till skatteförvaltningen. Men man skriver också i sin reservation att man vill göra en ytterligare neddragning av anslaget. Sverige är ett bra land att leva i, men det är förvisso ingen idyll där rättvisa och solidaritet är självklara begrepp -- i synnerhet inte inom storfinansen. Inför valet 1988 hade dåvarande vpk en valaffisch med texten ''Fånga hajarna i skattenätet''. Den texten är lika aktuell i dag som den var då. Vi har fått en skatteomläggning som nästintill skulle omöjliggöra skattefiffel. Hittills har det emellertid inte gett resultat i form av ärligare företagsredovisningar. Redan innan beslutet om det nya skatteförslaget fattades fanns kryphålen noggrant utstakade för den som hade pengar att köpa den kunskapen. Utanför lagens rågångar finns fortfarande en stor gråzon, där det avancerade skattefusket är en del av verksamheten. Det är med andra ord inte brist på arbetsuppgifter för skattekontrollanter. Vi vet att varje anställd skattekontrollant tjänar in sin lön flera gånger om. Det handlar snarare om synen på kontroll -- vilka man skall kontrollera och vilka man kan kontrollera. Det är självklart för oss vänsterpartister att vi skall lägga de största resurserna på att fånga de stora hajarna. Det här är också en rättssäkerhetsfråga för de löntagare och rörelseidkare som är hederliga och betalar sina skatter. Skall de acceptera att samhället inte anslår tillräckliga resurser för att komma åt de som utnyttjar och missbrukar systemet? Vi i vänsterpartiet anser inte det. Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 2 och 5. Två ytterligare reservationer tar upp frågan om kontrolluppgiftsskyldighet när det gäller juridiska personers ränteinkomster och möjligheter för studerande att få anstånd med betalning av kvarskatt. Vi har alltså krävt kontrolluppgiftsskyldighet vid juridiska personers ränteinkomster. Vi har gjort det av två skäl. Denna skyldighet finns redan för fysiska personer, och vi tycker att det är en rättvisefråga. Det viktigaste skälet är emellertid att det har visat sig att juridiska personers ränteinkomster har underdeklarerats i betydande omfattning. Det har visat sig att frivillighet inte har fungerat. Vi tycker därför att det är dags att regeringen får komma med ett förslag om att göra detta obligatoriskt. Vi har också lämnat förslag på lättnader för studerande som arbetar tillfälligt för att få anstånd med betalning av kvarskatt. Vi står givetvis även bakom dessa reservationer och i övrigt de reservationer som vi har undertecknat. Eftersom jag inte avser att begära votering, avstår jag från att yrka bifall.

Herr talman! I dag har jag endast en reservation att försvara, men den är så mycket viktigare eftersom den berör medborgarnas inställning till skatter, vår lojalitet gentemot samhället. Med mina egna ord kommer jag att upprepa några av de argument som Maggi Mikaelsson förde fram. Vår syn på frågan är ganska lika. Deklarationstiden har blivit vad den inte var avsedd att vara -- en tidpunkt när man genom ohederlighet protesterar mot statens budget. Detta är mycket illa. Det är illa också därför att folk får dåliga vanor. Ohederligheten smittar av sig. Det är särskilt svårt för vanligt folk att förstå varför de skall vara lojala mot samhället när de verkligt rika kan dra sig undan sin del av skattebördan genom att anställa experter för att balansera på lagens gräns och kanske ibland överskrida den. Exemplen är många på både företag och folk som har drivit detta till nära nog fulländning. Några har avslöjats, och det har varit chockerande för människor. Många har kanske inte ens avslöjats. Det är uppmuntrande att det görs en hel del på riksskatteverket när det gäller ekonomisk brottslighet. Det har skatteutskottet också påpekat i betänkandet. Samtidigt står det dock att RSV befarar svårigheter med att hålla aktiviteten vid en hög ambitionsnivå, vilket Maggi Mikaelsson just påpekade. Varför, Bruno Poromaa, går man då inte med på vår specialdestinerade ökning av 10 miljoner för detta? Lägg märke till att det här inte rör sig om en rejäl utgift. Det gäller ett utlägg som kommer att återbetalas mångdubbelt, kanske hundrafalt, när miljonerna och eventuellt någon enstaka miljard av undanhållna skattemedel rullar in. Jag ställer också samma fråga till de borgerliga debattörerna. Varför delar ni inte min uppfattning om att skatteflykt bör beivras med största möjliga effektivitet? Även de tio miljoner som vi föreslagit till en charmoffensiv för riksskatteverket torde betala sig väl rent ekonomiskt. Den verkliga vinsten är dock här den etiska. Om offensiven lyckas kan alltfler människor få en ansvarsfullare inställning till sitt skattebidrag till samhällets kostnader. Människor behöver inte automatiskt tycka att skatt är något man skall fuska med och att man skall lura samhället. I stället kan det kanske komma att anses att skatt är vårt lojala bidrag till samhället och att samhället är vårt gemensamma. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3 i mom. 1 i skatteutskottets bestänkande SkU14.

Herr talman! Gösta Lyngå frågade om vi inte ansåg att man skall ha en tillfredsställande kontroll av de skattskyldiga. Jag betonade faktiskt i mitt anförande att vi ser det som mycket viktigt. Däremot tycker jag att det är skrämmande att miljöpartiet inte med ett ord eller en stavelse bekymrar sig om den enskilde människans intresse av rättssäkerhet och integritet i dessa frågor. Gösta Lyngå sade att man helt delar vänsterpartiets åsikt i dessa frågor. Det är skrämmande att man i sin iver att få in så mycket pengar som möjligt förutsätter att en människa som på något sätt blir ifrågasatt i skattehänseende är skyldig. Det är för mig en fullständigt främmande tankegång.
Herr talman! Jag tycker ändå att man kan konstatera att miljöpartiet inte är med på en enda av de reservationer som gäller den enskildes rättssäkerhet.
Herr talman! Antingen har jag inte uttryckt mig klart eller också har Isa Halvarsson inte riktigt hört vad jag har sagt. Jag sade att många av mina motiveringar ligger i samma linje som Maggi Mikaelssons. När det gäller den enskildes rättssäkerhet talar vi om enskilda som är lojala skattebetalare.
Miljöpartiet är inte heller med på den eller de motioner som handlar om att en enskild som har vunnit en skatteprocess skall ha rätt till ersättning för sitt ombud.
För deras rättssäkerhet är det viktigt att andra inte lurar det totala samhället. Vi talar också om skattebetalare som är ärliga. Det är givet att vi står på deras sida och att de inte skall behandlas orättfärdigt. Jag tror att många av dessa fall är väl avvägda, men det kan vara en bedömningsfråga.
Man måste väl ändå förutsätta -- eller gör inte Gösta Lyngå det -- att en person som har vunnit en skatteprocess är oskyldig?

Herr talman! Jo, det gör jag. Det är mycket möjligt att jag i detta fall skulle ha stött er reservation. I de flesta fall finner jag nog att era reservationer är klart överdrivna och mera skyddar de som försöker luras än de som försöker vara ärliga.